Innan de kom till oss hade de varit hos andra instanser i samhället, bl.a. socialstyrelsen. Socialarbetarna tyckte inte att de hos de olika instanserna hade fått det gensvar som de önskade. Nu säger socialministern att ett omfattande arbete pågår inom socialstyrelsen för att få fram bättre denatureringsmedel. Jag hoppas att detta är helt riktigt och att socialstyrelsen verkligen är aktivt engagerad i denna fråga. Mot bakgrund av några av formuleringarna i socialministerns svar skulle jag vilja ställa några frågor. Det står i svaret: ”För främst hushållsändamål finns det ett behov av ett alkoholhaltigt preparat som kan användas som rengörings-, lösningsoch frostskyddsmedel samt som brännvätska”. Socialministern säger vidare: ”Det är svårt att ersätta T-röd” med något annat lika användbart preparat för vilket risken för missbruk är mindre.” Men det behövs väl ändå nödvändigtvis ett preparat som går att använda för alla dessa saker. För varje sak behövs det självfallet något preparat. Det behövs medel för fönsterrengöring, för lösning av kemiska ämnen och för frostskydd. På en del områden finns det faktiskt separata produkter som går att använda för ett enda ändamål men som inte går att förtära. Jag undrar om det ändå inte skulle vara möjligt att utveckla separata produkter för de olika behov som inte är förknippade med missbruksrisken. Jag skulle se det som värdefullt om regeringen ville ta initiativ för att undersöka detta. Det har vi från folkpartiets sida föreslagit i en partimotion. Om det nu finns ett mycket allvarligt missbruk, kan det hända att vi får acceptera att det finns ett preparat som inte är lika användbart och som inte har samma kombinationsmöjligheter utan som är en aning sämre. Det kan vara värt att acceptera att vi får en något sämre produkt på hyllorna i våra snabbköp om vi därigenom kan förebygga ett missbruk som är ytterst allvarligt.
Herr talman! Daniel Tarschys ifrågasatte tydligen om socialstyrelsen verkligen är i färd med ett sådant utredningsarbete. Jag kan bekräfta att socialstyrelsen tillsammans med arbetarskyddsstyrelsen, producenterna och andra berörda har börjat ett försöksoch utvecklingsarbete på detta område. Det arbete som pågår inom socialstyrelsen är det som vi behöver, och det är vad man kräver i den folkpartistiska partimotionen. Den praktiska delen av detta arbete förväntas vara slutfört vid halvårsskiftet i år. Jag anser att det arbete som nu pågår är precis det som både Daniel Tarschys och jag tycker behöver komma till stånd.
Herr talman! I så fall är jag mycket nöjd, och jag skall med intresse avvakta resultatet.

Herr talman! Anna Wohlin-Andersson har frågat mig om jag är beredd att genomföra ett omedelbart åtgärdsprogram för småföretagarna på skattepolitikens område. I sin interpellation hävdar Anna Wohlin-Andersson att flera av de åtgärder som skulle behövas för att förbättra småföretagarnas skattesituation är tillräckligt utredda för att kunna ligga till grund för ett sådant åtgärdsprogram som hon efterlyser. Jag delar inte denna uppfattning. Det är enligt min mening uppenbart att man på de flesta av de punkter som Anna Wohlin Andersson särskilt pekar ut måste avvakta resultatet av det utredningsarbete som för närvarande pågår. Jag tänker då i första hand på utredningen om reformerad företagsbeskattning och 1980 års företagsskattekommitté . Dessutom förestår en större översyn av inkomstbeskattningen i övrigt. Jag är därför inte beredd att nu föreslå ett sådant åtgärdsprogram som Anna Wohlin-Andersson vill ha genomfört. Avslutningsvis vill jag påminna om att riksdagen i höstas beslutade i några skattefrågor av betydelse för bl.a. småföretagarna, nämligen om sänkt arvsoch gåvoskatt och om ändringar i vinstdelningsskatten.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

Om vi vill ha många och livskraftiga småföretag, måste vi föra en politik som ger dem bra startmöjligheter, tillväxtmöjligheter och överlevnadsmöjligheter. Studier har visat att familjeföretagen beskattas hårdare än andra företag och att mindre företag beskattas hårdare än större. Familjeföretagen betalade ca 20 96 av förädlingsvärdet i totala skatter, medan övriga företag betalade 16 26. Vidare betalade familjeföretagen ca 19 26 av resultaten i bolagsskatt, medan övriga företag betalade 11,5 9o. Familjeföretagen visade vidare sämre lönsamhet än andra företag. För företag med färre än 20 anställda uppgick nettomarginalen endast till 2,4 2 jämfört med 6 90 för övriga företag. Familjeföretagen utvisade också en större andel förlustföretag. Studien avslöjade samtidigt en betydande outnyttjad utvecklingspotential i familjeföretagen. När man bad företagen lista de skäl man hade för att inte utnyttja denna möjliga expansion, kom brist på eget kapital högt upp bland hindren. Generellt sett gäller att det egna kapitalet i småföretag är alltför litet. En expansion kan inte finansieras enbart med ökade lån. Finansministern vet naturligtvis bättre än jag hur förmögenhetsskatten slår när den skall betalas på i företag arbetande kapital med beskattade medel. mesta inte ett stort problem. Men för växande, framgångsrika företag är de livsfarliga. Det är väl sådana företag Sverige behöver? Anser finansministern att den svenska utformningen av förmögenhetsbeskattning av i företag arbetande kapital bidrar till en vettig näringspolitik och till ett för samhället bra utnyttjande av enskilda människors idéer, skaparvilja och arbetslust? Den frågan går att besvara utan att gå in på hur en eventuell förändring skulle se ut. Finansministern säger i sitt svar att det enligt hans mening är uppenbart att detta måste utredas mer. Det har utretts i sju år. Det finns genomarbetade förslag. När regeringen höjde förmögenhetsskatten 1983, hur länge hade ni utrett den höjningen och dess konsekvenser? Jag talade förut om vikten av att de mindre och medelstora företagen kan överleva, överleva just som mindre företag, och föras vidare till nästa generation. Det är här arvsoch gåvoskatterna kommer in. Finansministern vill erinra om att riksdagsmajoriteten på regeringens förslag sänkte gåvoskatterna i höstas. Ja, men det gällde bara för gåvor på över 200 000 kr. På en gåva på 40 000 kr. skärptes skatten med 67 96, på en gåva på 10 miljoner sänktes skatten med 20 20. Man kan säga vad man vill om detta beslut, men inte gynnar det småföretagen. Många, många småföretag kan inte klara generationsväxlingen på grund av våra nuvarande arvsoch gåvoskatter. De köps då upp av andra företag. Även om företaget får finnas kvar, vilket ofta inte är fallet på sikt, flyttas beslutanderätten från orten och därmed engagemanget i bygdens problem. Dessutom är det ofta en tragedi för den som startat företaget, och det är frustrerande att veta att om man bygger upp sitt företag tillräckligt framgångsrikt kan man förmodligen inte låta nästa generation fortsätta. Dagens Nyheters börskommentator har nyligen sagt så här: ”Jag är däremot beredd att säga att inget demokratiskt land kan visa upp en sådan maktkoncentration i näringslivet som Sverige kan.” Det finns stor risk att detta kommer att fortsätta om man inte sänker arvsskatterna. Det går att göra utan fler utredningar. Socialdemokraterna höjde dem hösten 1982. Hur många år hade ni utrett detta? Jag har inte hunnit kommentera alla punkter i interpellationen. Rolf Kenneryd kommer att ta resten. Det finns en mängd orättvisor för småföretagen som jag inte berört i min interpellation, och därför kommer jag inte att ta upp dem. Situationen för egenföretagare och småföretagare är inte rimlig. År efter år får man vänta på angelägna reformer som är tillräckligt utredda i väntan på ytterligare utredningar. Varför skall det ta så lång tid att förbättra det som det tar så kort tid att försämra? Hur länge anser finansministern att småföretagen skall vänta på förbättringar?
Herr talman! Det är en angelägen fråga som Anna Wohlin-Andersson har ställt i sin interpellation. Jag måste dess värre instämma med henne i att det är ett ganska magert svar som finansministern har presenterat. Det är riktigt att företagens beskattning är föremål för övervägande i särskilda utredningar. Men nog skulle det väl ha kunnat finnas utrymme för någon egen åsikt eller värdering från finansministerns sida om småföretagens värde för det svenska näringslivet och också någon åsikt om småföretagens skattesituation. Småföretagens specifika problem förbises ofta i den allmänna debatten. Även i det förslag till reformerad företagsbeskattning som Industriförbundet för kort tid sedan samlades kring — som jag för övrigt tycker har många förtjänster — behandlas småföretagens problem enbart perifert. Jag skulle vilja ge några exempel på specifika småföretagsproblem. Att överlåta sitt företag successivt är ofta praktiskt. Ägaren-skaparen kan trappa ned sin arbetsinsats i lagom takt, samtidigt som den nye ägaren kan arbeta sig in successivt och dra nytta av den tidigare ägarens erfarenheter. Att använda sig av vederlagsreverser är ett bra sätt att dels ge nästa generation möjlighet att överta företaget, dels säkra sin försörjning på gamla dagar. Men man får då inte använda sig av den 30-procentiga nedskrivning av substansvärdet som man kan göra i övrigt. Om vi antar att företaget har ett substansvärde på låt oss säga 1 milj.kr. — det är ungefär vad en långtradare kostar i dag — blir gåvoskatten vid en successiv överlåtelse 370 000 kr. Företaget behöver då belastas med drygt 2 1/2 milj.kr. för att få fram denna summa. Både LRF, Industriförbundet och Småföretagens riksorganisation har anhållit om en ändring av detta förhållande, men hittills har ingenting skett. Vad anser finansministern? Finansministern hänvisar i svaret till att regeringen har genomfört ändringar i vinstdelningsskatten. Självfallet var höjningen av fribeloppet för vinstdelningsskatten till en miljon en förbättring för småföretagen, men det räcker inte. Fondskatterna har slagit särskilt hårt mot småföretagen. Orimligheterna kan staplas på varandra. Ett företag som redovisar förluster kan få betala vinstdelningsskatt. Företag med litet eget kapital, oftast småföretag, får betala högre vinstdelningsskatt. Genom den extra avgiften tilllöntagarfonderna får alla egenföretagare och småföretagare vara med och betala till fonderna. Pengar flyttas från små till stora företag och från svaga till starka regioner och bygder. Anser finansministern detta vara en god näringspolitik och en god regionalpolitik? Sanningen är den att löntagarfonderna och därmed vinstdelningsskatten måste avskaffas. Det behövs inga utredningar för det. Denna frågeställning »behandlas för övrigt inte heller av de av finansministern omtalade pågående utredningarna. Kostnaderna för egenföretagarnas premier för egen pensionförsäkring dras för närvarande av som ett allmänt avdrag. Kostnaderna blir därmed i allmänhet högre än för den som driver sin verksamhet i aktiebolagsform och får göra avdraget i förvärvskällan och därmed slipper betala arbetsgivaravgift på premierna. I en nyligen framlagd proposition, nr 140, föreslår regeringen att detta skall ändras för jordoch skogsbrukare som tjänar mindre än 15 000 kr. genom eget arbete på sin fastighet. Detta innebär i huvudsak att de passiva ägarna i första hand skall erhålla denna rättvisa. Varför skall man fortsätta att utreda hur man skall skapa rättvisa för de övriga, om det går att ändra på den principen när det gäller passiva ägare? Varför menar finansministern att det är riktigt att favorisera ett passivt ägande framför ett aktivt ägande i jord och skogsfastigheter? Tjänstesektorn är för närvarande den kanske mest dynamiska sektorn i vårt land. Det är där jobben kommer till och nya företag startas på snart sagt löpande band. Deras konsolideringsmöjligheter är begränsade i det nuvarande systemet. De har inga lager och har därmed inga möjligheter till lagernedskrivningar. De har varken behov eller möjligheter att göra avsättning till investeringsfonder. Deras möjligheter förbättrades när de fick tillstånd att avsätta 20 26 av lönesumman till resultatutjämningsfond, men deras möjligheter är alltjämt otillräckliga. Avslutningsvis vill jag fråga om finansministern inför framtidens skatteutjämningar är beredd att ägna speciell uppmärksamhet åt tjänsteföretagens och övriga familjeföretags specifika konsolideringsproblem.

Herr talman! Sänkta skatter är den viktigaste åtgärden för småföretagen. Familjeföretagens skatteberedning visade emellertid häromåret att småföretagen under perioden 1983-1986 fått en försämrad likviditet och ökade skattekostnader på ca 15 miljarder kronor. Det betyder att de förbättringar av skattereglerna för småföretagen som genomfördes under perioden 1976-1982 har förbytts i sin motsats. Särskilt under de senaste åren har de s.k. egenföretagarna kommit att missgynnas av olika förändringar. Nu söker finansministern trösta oss med att vi i höstas tog beslut om sänkt arvsoch gåvoskatt om ändringar i vinstdelningsskatten. Det är, som redan påpekats, alldeles otillräckligt. Skattepolitiken behöver därför en helt ny inriktning med sänkt skattetryck, enklare regler, ökad frihet att disponera vinstmedel, högre grad av beaktande av småföretagens speciella förhållanden och ökad skattemässig neutralitet mellan olika verksamhetsformer. Finansministern nämner företagsskattekommittén. Den undersökte olika beskattningmodeller i syfte att bryta kapitalbeskattningens negativa effekter på näringslivet, och den kom fram till att den bästa lösningen vore att i princip helt undanta arbetande kapital i mindre och medelstora företag från förmögenhetsbeskattning. Med tanke på de övriga skatteoch avgiftsskärpningar som genomförts på senare år anser vi inom moderata samlingspartiet att en sådan åtgärd är angelägnare än någonsin. Nu säger finansministern i sitt svar att han måste avvakta resultatet av det utredningsarbete som pågår. Det ligger naturligtvis en del i detta. Finansministern har emellertid redan hunnit uttala sig rätt positivt rörande de förslag som här har framförts om en genomgripande förändring av företagsbeskattningen i syfte att sänka bolagsskatten, men samtidigt bredda skattebasen. Utgångspunkten för finansministern tycks hela tiden vara att skattetrycket i företagen totalt sett skall vara oförändrat, så att det bara är fråga om omläggningar — sänker man på något håll skall man kompensera med en breddad skattebas. Det låter mycket neutralt. Är inte finansministerns baktanke dock att det vore mycket bra om vi säger att vi sänker skattesatserna på olika områden genom att vi får en breddad bas, och vi går ner med en bolagsbeskattning till 30 96 — eller t.o.m. 25 96 som föreslås av Industriförbundet. Från moderata samlingspartiet föreslår vi 30 90. Det är en risk med detta eftersom finansministern — i varje fall i sina uttalanden, och dessa har han gjort vid sunda vätskor — har visat sig ovanligt positiv till dessa förslag. Ar inte detta beroende på att finansministern ser att här skapas ännu än möjlighet att i framtiden börja höja skattesatserna igen? Då har vi en låg nivå och så börjar man successivt höja skatteuttaget. På det viset är vi snart tillbaka till den tidigare högre företagsbeskattningen, men samtidigt med en breddad skattebas.

Herr talman! Vi i folkpartiet vill gärna hålla med interpellanten om behovet av en omfattande reformering av företagsbeskattningen. Interpellanten har i sin interpellation räknat upp ett antal åtgärder som skulle kunna verka i den riktningen, men den åtgärdskatalogen är naturligtvis inte på något sätt fullständig. I det sammanhanget måste jag i ärlighetens namn hålla med finansministern om att det här föreligger behov av ett ytterligare utredningsarbete och en samordning med de reformeringar av andra skatteavsnitt, kapitalbeskattningen och inkomstbeskattningen, som ju är högst aktuella i dessa dagar. I avvaktan på detta tycker jag ändå att man borde ha kunnat undanröja de värsta orättvisorna för småföretagen. Det var med mycket stor besvikelse som jag gick upp i den här talarstolen för någon månad sedan, då vi behandlade företagsbeskattningen. Vi har haft att behandla ett antal rena rättvisefrågor som — det har också interpellanten påpekat — gömts undan bakom staketmetoden. Jag tycker faktiskt att man från socialdemokratins sida borde ha kunnat rätta till de orättvisorna. Jag tänker på en sådan sak som lön till barn, där man skulle ha kunnat avskaffa de bestämmelser som är till nackdel och innebär att barnen inte kan få en naturlig introduktion i föräldrarnas företag. De bestämmelserna är inte någonting annat än ett uttryck för misstänksamhet mot företagarkåren. Jag tänker på bestämmelserna om medhjälpande make, bestämmelser som på samma sätt försvårar den dagliga verksamheten i företaget. Det går bra att så att säga byta hustru med någon annan företagare och då betala lön efter vanliga normala villkor, men det går inte om hustrun arbetar i mannens företag. Jag säger hustrun medvetet, för det handlar ofta om kvinnan. Därmed ligger det också i viss mån en könsdiskriminering i detta. Man hade mycket enkelt kunnat ändra på avdragsbestämmelserna för egenföretagarnas pensionsförsäkringspremier; jag trodde faktiskt att vi skulle ha kunnat uppnå det. Det handlar i det fallet om en mycket enkel lagstiftningsåtgärd: att medge avdraget på rörelsebilagan i stället för som ett allmänt avdrag. En sådan ändring hade, återigen, varit en ren rättviseåtgärd. Slutligen vill jag säga att jag tror att Sveriges företagarkår skulle ha uppskattat om man på nytt hade infört avdragsrätten för arbetsrättsligt skadestånd. Som finansministern själv vid många tillfällen har betonat är de svenska skattebestämmelserna — och det gäller även bestämmelserna på arbetsmarknaden — så pass invecklade att det i dag är mycket lätt att göra fel. Då borde man som sagt kunna medge en avdragsrätt för arbetsrättsligt skadestånd, vilket skulle ha inneburit att man dessutom hade kunnat mäta ut riktigt rättvisa straffsanktioner. Det går inte nu längre på grund av att den som driver företag i form av egen firma eller handelsbolag drabbas mycket hårt av ett arbetsrättsligt skadestånd, som ju läggs på toppen av inkomsten. Man måste då ta ut en väldigt hög lön för att klara detta. Dessa saker borde man kunna åtgärda i avvaktan på den omfattande reformeringen av det svenska skattesystemet. Jag avvaktar ett besked från finansministern om när initiativet kommer till denna reformering. Det kanske är väl mycket begärt att be om ett besked här, men jag vill ändå ställa frågan: När får vi utredningen om detta, finansministern?

Herr talman! Ulla Tillander har frågat vilka åtgärder socialministern ämnar vidta för att göra vårdyrkena mer attraktiva. Interpellationen har överlämnats till mig. Jag har valt att i ett längre svar redovisa en rad åtgärder som nu planeras och genomförs. Tiden medger inte att jag läser hela detta svar på punktskrift, och jag väljer därför att göra en kort sammanfattning. Liksom Ulla Tillander anser jag att frågan om rekrytering och utbildning av personal inom äldreoch handikappomsorgen är av mycket stor vikt för att ge gamla och handikappade möjligheter att bo hemma trots omfattande behov av vård och service. Många kommuner har betydande rekryteringsoch personalsvårigheter när det gäller både hemtjänsten och institutionerna. Det är många olika faktorer som ligger bakom dessa svårigheter. I mitt svar erinrar jag om att viktiga markeringar gjordes i höstens avtalsrörelse beträffande det stora ansvar som vårdarbete inom öppenvården innebär. Jag pekar också på det omfattande utvecklingsarbete som pågår i de flesta av landets kommuner. I många av dessa projekt tar man upp åtgärder som syftar till att utveckla yrkena inom öppenvården och öka möjligheterna till stimulans för de anställda. I en särskild rapport i en skriftserie, där socialdepartementet kommer att redovisa försöksverksamheten inom hemtjänsten, tar man upp personalprojekten och redovisar en rad olika erfarenheter. Regeringen gav i mars socialstyrelsen i uppdrag att vidta åtgärder för att förbättra personaloch rekryteringssituationen inom den sociala hemtjänsten. Åtgärder bör övervägas inom flera olika områden, och arbetet skall redovisas till socialdepartementet senast den 1 april 1988. Även äldreberedningen kommer att ta upp dessa frågor. Också personalsituationen inom barnomsorgen kommer att kräva ökad uppmärksamhet. Redan nu har många kommuner problem med att rekrytera personal. Behovet av ytterligare personal inom barnomsorgen kommer att öka i samband med utbyggnaden av barnomsorgen till full behovstäckning fram till 1991. Socialdepartementet medverkar på olika sätt till att öka personalrekryteringen. Under våren har vi i samarbete med olika myndigheter och organisationer informerat via film, TV, radio m.m. om yrkena i syfte att förbättra rekryteringen. Även fortbildningen spelar en viktig roll på detta område. Stöd till fortbildning ingår i regeringens proposition till riksdagen i år om nya statsbidrag till barnomsorgen. Även personalsituationen inom hälsooch sjukvården kräver ökad uppmärksamhet. Vårdlinjen inom gymnasieskolan attraherar nu inte lika många ungdomar som förut. Inom landstingen pågår många olika aktiviteter för att öka rekryteringen. Landstingsförbundet bedriver ett särskilt rekryteringsprojekt. Avslutningsvis, herr talman, vill jag peka på betydelsen av att vi med kraft bearbetar de problem som rekryteringssvårigheterna utgör inom hela den sociala sektorn. Inom landstinget pågår många olika aktiviteter liksom inom kommunerna. Men detta är inte tillräckligt. Hela utvecklingen innebär att arbetsmarknaden är gynnsam för dem som ger sig in i vårdyrkena. Detta måste vi alla hjälpas åt för att göra klart för unga människor. Det är en säker satsning att gå in för ett yrke inom vårdsektorn. Regeringen kommer även fortsättningsvis att ägna dessa frågor särskild uppmärksamhet. Herr talman!
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Vid en genomläsning av svaret får man intrycket att Bengt Lindqvist har insett problemets vidd. I svaret sägs t.ex. att många kommuner, särskilt i tätortsområdena, i dag har svårigheter att rekrytera personal till hemtjänsten. Det är en sak som alla känner till vid det här laget. I svaret nämns vidare att 21 000 förskollärare och 15 000 barnskötare behöver utbildas fram till 1991.
Ulla Tillander har frågat vilka åtgärder socialministern ämnar vidta för att göra vårdyrkena mer attraktiva. Interpellationen har överlämnats till mig. Ulla Tillanders interpellation behandlar personalsituationen inom såväl barnomsorg som äldreoch handikappomsorg samt hälsooch sjukvård.
Det behövs 100 000 vårdbiträden fram till år 2000 inom öppen vård, där nytillskottet i dag bara är något tusental per år. Det är en allvarlig oro för hela den viktiga sektor som vården utgör inom den offentliga verksamheten vilken ligger bakom min fråga. Jag vet att många andra delar denna oro.
Jag kommer därför att redovisa mina synpunkter område för område. Liksom Ulla Tillander bedömer jag frågan om rekrytering och utbildning av personal inom äldreoch handikappomsorgen som mycket betydelsefull för möjligheterna att ge gamla och handikappade möjligheter att bo hemma trots omfattande behov av service och vård.
Dess värre måste man konstatera att de förslag till åtgärder som svaret innehåller inte på något sätt skingrar bekymren för hur vården skall få sitt behov av kompetent personal tillgodosett under kommande år. Det problem som här tornar upp sig blir inom en nära framtid gigantiskt. Då duger det inte med en ytlig analys, som i sin tur leder till åtgärder av ganska begränsad räckvidd.
Många kommuner, särskilt i tätortsområden, har i dag svårigheter att rekrytera personal till hemtjänsten och även till institutionerna.
Att de förslag till åtgärder som socialministern nämner i någon väsentlig grad skulle kunna ändra situationen måste man nog vara överoptimistisk för att tro. Förslagen till åtgärder framstår som ganska lättviktiga, inte tillräckligt genomgripande och radikala, utan ganska traditionella snarast som för att dölja bristen på rejäla tag. De inger därför föga hopp.
Möjligheterna att rekrytera kompetent personal påverkas dels av arbetets innehåll och organisation, dels av dimensionering och organisation av grundutbildning, fortoch vidareutbildning.
I slutet av svaret återvände statsrådet till den ofrånkomliga verkligheten och konstaterar att vårdlinjen i gymnasieskolan numera inte attraherar så många sökande ungdomar som tidigare. Antagningskraven sjunker naturligtvis, och det lär kvaliteten på vården också göra. Detsamma gäller utbildningen till sjuksköterskor. Statsrådet snuddar hastigt vid något väsentligt när han konstaterar att löner och arbetstider säkert har stor betydelse för yrkets attraktionskraft.
Andra betydelsefulla faktorer är lönesättning och attityder till yrket. Höstens avtalsrörelse gav som resultat att vårdbiträdena i hemtjänsten fick en väsentlig förbättring som en markering av det stora ansvar som är förenat med utövandet av deras yrke.
Men här bränner marken tydligen. Därför lämnar statsrådet den frågan snabbt, för att i stället sprida den viktiga kunskapen om hur mycket arbetet ger utövaren när man hjälper och vårdar människor. Man skall inte undervärdera den aspekten.
Kommunerna driver sedan flera år ett omfattande utvecklingsarbete i syfte att förbättra äldreoch handikappomsorgerna, och regeringen beviljar sedan den 1 juli 1984 medel till utvecklingsoch förnyelsearbete inom hemtjänsten. Ca 300 projekt har fått ekonomiskt stöd.
Det utförs verkligen stora insatser i det myckna vårdarbete som bedrivs, där inspirationskällan inte rimligen kan vara hög lön, eftersom den är tämligen låg, inte heller ett lätt arbete, eftersom det oftast är tungt, och inte en kort arbetstid, eftersom den ofta är lång och utförd i ensamhet. Inspirationen i ett sådant arbete måste helt enkelt komma ur en god och människovänlig inställning gentemot de människor som man vårdar och kommer i kontakt med. Bengt Lindqvist lämnar hastigt lönefrågan, där det gäller vad arbetsgivaren ger, för att i stället komma över till frågan vad arbetaren får ut av sin arbetsuppgift.
Bland dessa finns ett trettiotal projekt som direkt syftar till att förbättra utbildningsoch fortbildningssituationen. Inslag av fortbildning, organisationsutveckling och arbetsmiljöför bättrande åtgärder finns i de flesta av de projekten.
Det påminner osökt — säkert utan att Bengt Lindqvist avser det — om det gamla förkättrade talet om vårdyrkena som kall, vilket dömde vårdpersonalens representanter till tystnad i många löneförhandlingar. Men hur gör den arbetsgivare som saknar kvalificerad arbetskraft? Jo, han höjer lönen. Vad gör staten när man vill ha en toppkraft till någon topptjänst inom någon förvaltning? Ja, inte talar man om vad arbetet ger precis, utan man lockar med lönen.
Några av projekten kommer under våren att redovisas i socialdepartementets skriftserie ”Social Hemtjänst”. Skriftserien vänder sig främst till personal i hemtjänsten i syfte att ge tips och erfarenheter för att förbättra hemtjänstens kvalitet.
När man tillsatte direktörerna till allas våra löntagarfonder, nog lockade man med lönen då. Och även om man åberopar andra kvaliteter i ett arbete kan man inte gå förbi det tyngst vägande argumentet, nämligen den hårdvaluta som uttrycks i ekonomiska termer.
En av de fem skrifterna, ”En ny stolthet”, behandlar utbildningsoch förändringsarbetet i hemtjänsten. Det är emellertid också nödvändigt att ta centrala initiativ för att underlätta personalrekrytering och vidta åtgärder som gör det möjligt för kommunerna att behålla sin personal.
De som rimligen är mest känsliga för ett sådant argument borde vara de som har minst av denna vara tidigare, och brister det här kan inte andra kvaliteter i det arbetet kompensera. Det pågår en normoch idealbildning i samhället där de mönsterbildande människorna är ekonomiskt framgångsrika. De är ofta tekniker och datafolk. De sysslar med ekonomi, administration och snabba klipp.
Regeringen har därför i mars i år gett socialstyrelsen i uppdrag att genomföra vissa insatser och föreslå andra insatser som syftar till att förbättra personaloch rekryteringssituationen inom den sociala hemtjänsten.
Det är dessa som Sveriges framgång på världsmarknaden och välfärd är beroende av. Det är en kritstrecksrandig, sober miljö som utgör framgångens jordmån. Här ligger det tunga, slitsamma, ryggvärksresulterande slitet med vård av gamla, sjuka och åldrade människor långt i lä.
I arbetet ingår att föreslå åtgärder som på kort sikt kan öka rekryteringen av såväl vårdbiträden som arbetsledande personal i hemtjänsten.
Glamouren inställer sig inte så lätt i det lågavlönade arbetet med att lyfta, städa, vända, torka av och byta. Ändå är detta arbete på gräsrotsnivå lika nödvändigt för vårt lands framtid som något annat. Det är lika viktigt att sitta ned och tala med en åldring på ett ålderdomshem eller hemma i en lägenhet som att samtala vid en aldrig så viktig bolagsstämma i ett direktionsrum.
Det gäller t.ex. information om arbetets innehåll och möjligheter till allmänheten, arbetsförmedlare, syo-konsulenter, elever, lärare, etc.
Och det kan vara lika viktigt att leka med ett barn som att bygga upp ett företag. Tyvärr har den värdeskalan kommit bort.
Initiativ till verksamheter som syftar till att öka samarbetet mellan socialtjänsten och utbildningsansvariga för gymnasieskola, komvux och högskola skall också övervägas.
I de sista raderna i svaret säger Bengt Lindqvist: ”Regeringen kommer även fortsättningsvis att ägna dessa frågor särskild uppmärksamhet.” Detta är ju ett löfte, men det måste väl ändå innebära något annat än vad som talas om i svaret?
Ett resultat av ett sådant samarbete bör kunna bli en utveckling och förnyelse av utbildningsinnehåll m.m.
Herr talman! Allra först vill jag göra klart att jag välkomnar den här debatten. Jag tycker att det är ett bra initiativ som Ulla Tillander har tagit, just av det skälet att vi är på väg in i en vårdkris. Om den utveckling som vi i dag kan konstatera inom vårdoch omsorgsyrkena fortsätter är det alldeles uppenbart att vi är på väg in i en vårdkris, och den har vi alla ett ansvar för.
I ett längre perspektiv skall arbetet utmynna i analyser av de faktorer som försvårar rekrytering och utbildning samt i förslag till förändringar i syfte att undanröja dessa hinder.
De senaste siffrorna från utbildningsmyndigheterna är nedslående. Det visar sig när det gäller vårdyrkeslinjen att antalet sökande visserligen fortfarande är större än antalet platser, men det minskar stadigt.
Utbildningarnas organisation, dimensionering och resursfördelning är också frågor som skall analyseras i detta arbete. Arbetet skall genomföras i samarbete med berörda departement, myndigheter och fackliga organisationer.
Så har skett trots de kampanjer som har bedrivits av Landstingsförbundet och av enskilda landsting. För utbildningen på den sociala servicelinjen inom gymnasieskolan är ordet ”katastrof” på väg att bli en riktig beskrivning.
Arbetet skall vara avslutat och redovisat till socialdepartementet senast den 1 april 1988.
Sedan i fjol har antalet förstahandssökande till denna linje minskat med ytterligare 21 90. Till de 2 900 platser som nu finns är det bara 1 400 sökande, detta trots att vi vet att det här finns en arbetsmarknad som kräver oerhört stora volymökningar för att vi skall klara uppgifterna inom vård och omsorg i framtiden.
Slutligen kommer äldreberedningen inom kort med sitt betänkande, där hemtjänsten med bl.a. rekryteringsoch personalfrågor är en av huvudfrågorna.
Jag vill med detta understryka allvaret i den situation som råder och på intet sätt söka sopa problemen under mattan — för den händelse Ulla Tillander trodde att jag ville göra det. Ulla Tillander är säkert medveten om att det knappast är regeringens uppgift att uttala sig om anställningsoch lönepolitiken för personal inom landstingen och kommunerna.
Även personalsituationen inom barnomsorgen kommer att kräva särskild uppmärksamhet under de närmaste åren. Redan i dag har flera kommuner problem med att rekrytera förskollärare och barnskötare.
Landstingsförbundet och Kommunförbundet skulle snarast ta ganska illa vid sig, om jag här deklarerade uppfattningar av det slag som Ulla Tillander gjorde sig till tolk för. Men låt mig ändå säga att löne-, anställningsoch arbetsmiljöfrågorna spelar en mycket stor roll när det gäller att rå på den här krisen. Det är inget tvivel om det. Men vi måste arbeta med dessa frågor också utifrån andra utgångspunkter. En sådan utgångspunkt tror jag kan vara en sak som har visat sig i flera av våra projekt. När vårdpersonalen ute i det praktiska arbetet får ett ökat eget ansvar för arbetsuppgifterna genom att de tillsammans med den vårdtagande parten kommer fram till hur dessa skall utföras, då ökar trivseln och känslan av arbetstillfredsställelse.
Socialdepartementet medverkar på olika sätt till att öka personalrekryteringen inom barnomsorgen.
Också den typen av diskussion måste vi föra. I Sverige har vi i dag en sjudande utveckling när det gäller teknik i hemvård och hemtjänst. Den utvecklingen hälsar jag naturligtvis med stor tillfredsställelse, eftersom vi måste underlätta det tunga arbete som vårdyrkena innebär. Jag tror att vi även på den punkten skall kunna se fram emot en förbättrad situation. Med detta har jag velat peka på några områden som utöver löneoch anställningsfrågorna har stor betydelse. Eftersom Ulla Tillander beskriver mitt svar som ytligt och litet lättviktigt i vissa avseenden, vill jag ställa frågan till henne: Vilka åtgärder därutöver vill Ulla Tillander fästa avseende vid?
Denna information skall fortsätta.
Jag välkomnar verkligen goda idéer och ambitioner från alla politiska partier. Vi är fullständigt överens om att detta är en fråga som vi måste prioritera i framtiden.

Herr talman! Statsrådet hänvisar till att antalet sökande ständigt minskar. Det är inte alls att förvåna sig över att vårdlinjerna inte attraherar.
bakom avgångarna inom förskolläraroch barnskötaryrkena. Fortbildningen spelar också en viktig roll när det gäller att skapa stabilitet i yrkeskåren.
Men det grundläggande är, vilket jag vill säga som svar på Bengt Lindqvists fråga, vår skyldighet att söka återupprätta en värdeskala där vården av människor återfår sin rättmätiga betydelse, sin status och sin attraktionskraft. Det är lika viktigt att sköta en människa — ung eller gammal, nyfödd eller döende — som att sköta en maskin eller en dator.
I det förslag till nytt statsbidragssystem för barnomsorgen som regeringen nyligen lagt fram har fortbildningens betydelse markerats. I statsbidraget för daghem är ett belopp av 30 000 kr.
Ett samhälles kvalitet och sanna välfärd framgår nog bättre av hur äldrevården hanteras och av hur mycket man ger ut på den än av aldrig så himlastormande BNP-kurvor. Bengt Lindqvist hänvisar till att trivsel i arbetet betyder mycket.
per avdelning/enhet inberäknat för fortbildningsinsatser för personalen. Hälften av detta belopp är avsett för personalen i daghem, medan resterande 15 000 kr.
Det kan jag hålla med om, men ett samhälle som vårt — penningfixerade som vi är — kommer aldrig ifrån att uttrycka en höjd status för ett absolut nödvändigt arbete, som måste utföras för att samhället skall fungera, i den värdeskala som betyder så mycket, nämligen pengar. Vidare säger Bengt Lindqvist att det inte är regeringens sak att avgöra lönerna.
är avsedda för fortbildningsinsatser för personalen i familjedaghem, deltidsgrupper och öppna förskolor. Även personalsituationen inom hälsooch sjukvården kräver uppmärksamhet.
Nej, naturligtvis inte, men samtidigt hänvisar Bengt Lindqvist till att lönen spelar en stor roll. Om rekryteringen av personal till det stora område som vi nu diskuterar är ett problem som rör hela landet, då måste den centrala statsmakten ta sin del av ansvaret också för det området.
Vårdlinjen i gymnasieskolan attraherar numera inte så många sökande ungdomar som tidigare.
Då kan inte en socialministern avstå från det. Det gäller också den ekonomiska värderingen av detta viktiga arbete.
Herr talman! Jag invänder inte alls mot inställningen att vi måste förändra statusen för yrkena inom vården och omsorgen. Jag håller till fullo med Ulla Tillander om detta.
Inom landstingen pågår många olika aktiviteter för att försöka intressera ungdomarna att välja ett vårdyrke. Landstingsförbundet bedriver därtill ett särskilt rekryteringsprojekt.
Men när jag efterlyser exempel på konkreta ytterligare åtgärder för att öka statusen och få en annan inställning till dessa arbeten, gör Ulla Tillander det till en moralisk fråga. Det behövs nog mer konkreta åtgärder än så, Ulla Tillander, om vi skall klara det här.
Även om frågor rörande löner och arbetstider säkert har stor betydelse för yrkets attraktionskraft, anser jag att inställningen, attityden till arbetet har en minst lika stor betydelse.
Ulla Tillander sade i sin kommentar till mitt svar att jag närmast ser yrkena inom vårdsektorn som ett kall. Det gör jag inte — jag ser omsorgsoch vårdyrken just som yrken och vill behandla dem och utvecklingen inom detta yrkesområde just från den utgångspunkten. Men till yrket hör, och det tror jag att Ulla Tillander och jag är överens om, en yrkesetik som man skulle kunna beskriva som något av ett kall. Jag tror att det är viktigt att människan som ger sig in i yrken där människor så att säga utgör arbetsplatsen också har ett levande intresse för andra människor och kan möta dem med respekt och med förståelse för andra människors inställning och böjelser.
Det är därför viktigt att sprida kunskap om det kvalitativa innehåll ett arbete har som innebär att man hjälper och vårdar människor. Sammanfattningsvis, herr talman, vill jag åter konstatera att möjligheterna att rekrytera och behålla kompetent personal är avgörande för utvecklingen av såväl barnomsorg som äldreoch handikappomsorg samt hälsooch sjukvården.
Detta är vi nog överens om, men vad jag efterlyser nu är ytterligare konkreta åtgärder som kan leda till att unga människor i dag får ett ökat intresse för dessa yrken. Jag tror inte, herr talman, att det finns någon enkel lösning på de här problemen, utan jag tror att vi måste arbeta med en mängd olika åtgärder, ja, — Prot. 1986/87:111 egentligen med allt vad vi kan komma på.
Detta innebär bl.a. att nämnda områden är en säker arbetsmarknad, och det är viktigt att detta görs klart för ungdomar och vuxna som står i begrepp att välja utbildning och yrke. Regeringen kommer även fortsättningsvis att ägna dessa frågor särskild uppmärksamhet.
Dessutom måste vi lära oss att 27 april 1987 informera om att detta är ett spännande område, där man får möjlighet att ta ansvar för viktig vård och omsorg, som också kan ge mycket tillbaka, när jobbet fungerar.
Herr talman! Inte heller jag tycker att detta är något enkelt område. Vi måste konstatera att väldigt mycket i samhället i dag hänger på att den sociala hemtjänsten fungerar, och fungerar inte personalen, så blir allt ett fiasko. En undersökning visar att 70 70 överväger att lämna yrket på grund av att de känner sig utarbetade. 60 90 känner sig efter dagens slut psykiskt och fysiskt utarbetade. Det finns faktiskt inte någon annan yrkesgrupp som uppvisar sådana siffror. Vårdbiträden behöver alltså stöd på allt sätt. De måste, precis så som Bengt Lindqvist säger, naturligtvis känna uppskattning. De är en stöttepelare i samhället. Det är nödvändigt att hemtjänsten fungerar — den är akilleshälen. Sammanfattningsvis konstaterar Bengt Lindqvist t.ex. att möjligheterna att rekrytera och behålla kompetent personal är avgörande för utvecklingen av såväl barnomsorgen som äldreoch handikappomsorgen och hälsooch sjukvården. Visst kan man framhålla att dessa arbeten utgör en säker arbetsmarknad. Jag kan instämma i det också. Men dessutom måste man tillägga att det är på den ekonomiska värdeskalan som det offentliga såsom arbetsgivare måste uttrycka hur nödvändigt det arbete som utförs där är för helheten. För att attityden till arbetet inom den offentliga vårdsektorn skall förbättras, så att unga människor söker sig dit och utbildar sig där, måste man känna sig till freds och känna uppskattning. För att det skall ske måste det offentliga som arbetsgivare ta lärdom av det privata näringslivet.

Herr talman! Jag vet inte om det är avsiktligt som utrikesministern har skrivit om min fråga så att den har fått en annan vinkling än vad jag hade gett den. Utrikesministern betonar den behandling som svenska fartyg blir utsatta för i Östersjön av andra stater och säger att Sverige påtalar diskriminering när den kan bevisas. Jag vet att det har hänt att svenska fiskare har fått sina nät sönderkörda, att ett svenskt signalspaningsfartyg har blivit påseglat och att det t.o.m. har förekommit mystiska försvinnanden. Men det var egentligen inte detta jag menade. Svenska fiskefartyg får söka nödhamn på andra sidan Östersjön, men först efter kontakt med vederbörande lokala myndighet och i vissa på förhand angivna hamnar. Jag har inte heller påstått att detta är diskriminering. Min fråga gäller i stället i huvudsak myntets andra sida. Det framgår klart av formuleringarna i interpellationen om nationell suveränitet, hävdandet av vårt territorium, det öppna samhällets sårbarhet, kustbefolkningens och fiskares irritation över mystiska vistelser av andra staters fartyg i våra vatten. Det handlar framför allt om vad vi utsätts för från stormaktsgrannen och dess allierade på andra sidan Östersjön. Deras fiskefartyg behöver inte begära tillstånd för att söka nödhamn, och de behöver inte heller tänka på att göra det i särskilda hamnar. Det verkar enligt kustbefolkningen som om de har förkärlek för att göra detta utanför svenska försvarsanläggningar. De ligger där ibland väldigt länge. Den amerikanske marinbefälhavaren i Europa har vid ett tillfälle kallat den sovjetiska fiskeoch handelsflottan ”state-controlled eyes and ears”. Det är ingenting som han har hittat på själv. Förre sovjetiske marinchefen Gorrsjkov, som är den i väst mest kände sovjetiske teoretikern, strategen och försvarsskribenten, har i sin bok Statens sjömakt betonat handelsoch fiskeflottans roll i krigsmakten. Sovjetiska handelsfartyg har ombord speciella, under KGB sorterande, officerare. De sovjetiska rederierna har särskilda underrättelseavdelningar, som sannolikt styr de speciella uppdrag vilka svensk kustbefolkning, sommarseglare, våra marina enheter och våra fiskare kan iaktta. De har antennutrustning som, precis som någon uttryckte det, får dem att se ut som igelkottar. Utrikesministern talar om den i folkrätten inskrivna rätten till oskadlig genomfart och säger mycket riktigt att den skall vara snabb och direkt. Man får heller inte enligt folkrätten inhämta information vid genomfart på andra länders territorialvatten. Det finns rapporter om handelsfartyg eller, som jag hörde en norsk säkerhetspolitisk expert kalla dem, fiskefartygsliknande farkoster som legat stilla eller rört sig mycket sakta utanför militära övervakningscentraler eller radarstationer under pågående svenska marina övningar eller t.o.m. när man på allvar jagat ubåt. Tror utrikesministern att dessa fartyg ingår i den jagade ubåtens hjälptrupper? Det finns rapporter om fiskefartyg som enligt kustbefolkningen kan ligga hela dygn i s.k. nödhamn, även om det är ganska lugnt väder, utanför väl kända militära anläggningar. Det är påfrestande för de människor som ser detta och upplever att det inte görs så hemskt mycket, att inte få landsfaderliga besked från statseller utrikesministern. Den säkerhetspolitiska debatten tycks få föras av journalister och enstaka kvalificerade militärer och forskare. Jag vill fråga utrikesministern: Har några utredningar om de här mystiska fartygen gjorts av berörda myndigheter? Har några framställningar gjorts till regeringen? Pågår något arbete i regeringskansliet med anledning av detta? Och den viktigaste frågan: Anser utrikesministern att dessa fartyg utgör något säkerhetspolitiskt hot?

Herr talman! Att söka nödhamn anser jag som yrkesman tillhöra de mänskliga rättigheterna. Att kunna ta sig i land när det är storm och oväder och känna sig trygg är oerhört viktigt för fiskarkåren. Som förhållandena är i dag känner fiskare osäkerhet inför att närma sig östländernas stränder därför att man aldrig riktigt vet vad som kan inträffa. Utrikesministern säger att man har rätt att fritt och obehindrat navigera även inom territorialvattnet. Det kanske man har, men det förekommer att man ibland i högsta grad hindras från att göra detta. Det är inte enbart öststatsländer som gör på det sättet, utan detta har t.o.m. hänt i vårt grannland Norges territorialvatten. Det har också skett övergrepp mot svenska fiskare, vilket vi känner till väl. Man har inte kunnat färdas fritt, och man har inte heller fått full ersättning för de skador som man har åsamkats, utan endast viss ersättning. Från svensk sida är vi generösa när det gäller utländska fiskare, och det skall vi vara. Därför anser jag det angeläget att regeringen med uppmärksamhet följer det som händer och tar till vara fiskets intressen. Fiskare har varit utsatta för övergrepp och åtgärder som rimligen inte hade behövt vidtas mot fredliga fiskare — de är inte särskilt farliga där de befinner sig.

Herr talman! Det är möjligt att jag hade kunnat uttrycka mig ännu klarare i interpellationen, men jag tycker inte att man skall göra det alltför lätt för utrikesministern — han skall få hitta på litet på stället också. Jag talar om detta med likaberättigande. Det beteende som öststaters fartyg — enkannerligen sovjetiska handelsoch fiskefartyg — ägnar sig åt på svenskt territorialvatten kan vi för vår del ingalunda ägna oss åt på den andra sidan, för det skulle vara mycket farligt. Dessutom kan man här tala om kapacitet och möjligheter att närvara. Den gamla klassiska marina strategin innehåller budet att visa närvaro. Man kan då fråga sig: Har våra marina stridskrafter i dag och vår flotta tillräckligt stor kapacitet för att kunna visa så pass mycket närvaro i känsliga områden att vi utifrån sedvanerätten kan hävda våra rättigheter, eller ärt.o.m. detta omöjligt? Jag medger emellertid att det här är en annan fråga. Viktigare tycker jag är att möta svenska folkets krypande obehag och oro över att — som t.o.m. en seriös säkerhetspolitisk forskare uttryckte det — det pågår någon form av övning och anfallsplanering mot oss som inte stämmer med traditionella försvarspolitiska doktriner. Är det kustinvasion eller luftlandsättning man övar? Eller är det fråga om det överraskande anfallet, där man i stället för att slå ut våra flygbaser mördar våra stridspiloter och i stället för att försöka anfalla kusten med mini-ubåtar och annat sätter i land sabotageförband som besätter våra kustartilleriinstallationer? Frågorna berör en helt annan sak, men de hör till samma område. Människor känner en oro över att, som det sägs, öststaternas pansarofficerare patrullerar våra vägar i lastbilar för att rekognosera uppfartsvägar, anfallsvägar och mål. Det jag frågar efter är egentligen följande: Vilket seriöst utredningsarbete och vilka överväganden pågår inom regeringen för att vi på ett sätt som är förenligt med vårt öppna samhälle, som vi vill bevara, skall kunna försvara oss mot denna verksamhet på ett bättre sätt än vi kan göra i dag? Så till den viktigaste frågan: Anser utrikesministern att denna verksamhet innebär eller kan innebära ett säkerhetspolitiskt hot? Skall regeringen, enkannerligen utrikesministern, i så fall försöka att, som jag sade, på ett landsfaderligt sätt gå in i debatten och tala om för svenska folket vad man gör, vilka rapporter man är villig att ta emot och att man är beredd att i enlighet med de regler som finns försöka göra någonting åt saken?
Herr talman! Jag känner till, utrikesministern, att fiskarna har protesterat, gjort framställningar och framfört krav. Men jag vet också att de i varje fall hittilldags inte har fått full ersättning för de skador som de åsamkats. De har fått ersättning till en del, men de har inte ersatts för förlorad förtjänst — om de blir av med redskapen måste de återvända hem och byta dem eller kanske skaffa sig nya, och det kan göra att de blir fördröjda två tre veckor. Jag förutsätter att det kommer att bli så även i framtiden att regeringen och utrikesdepartementet ger fiskarna det skydd som det finns möjlighet att ge dem. Men jag vill också understryka att vi från svensk sida bör se till att fiskare — och jag vill då betona ordet fiskare — kan få skydd och söka nödhamn i Sverige, men också att våra fiskare kan söka nödhamn när de kommer till andra länder. Vi skall ha samma rättigheter där som de utländska fiskarna har hos oss. Det är en sak att arbeta för, eftersom det faktiskt inte riktigt är så i dag, utan reglerna är olika från land till land. Det här är en fråga som man borde kunna komma överens om.

Herr talman! Ja, jag vill medge att min inspiration under debatten kanske har lett mig ännu längre i frågeställningarna än jag hade tänkt från början. Det är ju också så, som utrikesministern vet, att det har varit svårt att hitta en dag då både han och jag befinner oss i landet och att den här interpellationen därför har legat obesvarad ett par tre månader. Under tiden har det hänt nya saker som har haft anknytning till det här problemet och som har gett nya idéer. Jag noterar med tacksamhet att utrikesministern säger att detta kan vara ett säkerhetspolitiskt problem och att man har ögonen på det. Det är klart att utrikesministern inte kan tala om exakt i detalj vad som har hänt eller vad regeringen tänker göra.

Jag vet att överbefälhavaren har begärt sådana regler. Håller man på att utfärda sådana regler, och kommer man att tala om vilken myndighet som har ansvaret? Jag skall återgå till den konkreta händelse som från början inspirerade mig till interpellationen. En man i Simrishamn ser öststatsbåtar ligga utanför en av lokalbefolkningen väl känd signalanläggning, som tillhör försvaret. Båtarna ligger där ett helt dygn. Den här mannen ringer till kustbevakningen och får svaret: Vi har inga resurser — alla är på kurs. Det är en resursfråga. Så ringer han till en försvarsmyndighet. Där svarar man: Det är inte vår sak — det är kustbevakningens. Sedan ringer han till polisen och därefter till en annan försvarsmyndighet. Då får han till svar: Båtarna har rätt att ligga där. Någon säger, vilket är ett dumt svar: De vet säkert redan allt som finns att veta. Detta gör en i grunden försvarsvänlig svensk irriterad och desperat. Man undrar: Vad är det egentligen för regler som gäller och hurdana resurser har kustbevakningen? Kustbevakningen skall ju kunna gå ut och säga ifrån till båtarna: Nu får ni passa er i väg! Det blåser inte, det har inte blåst på 14 timmar. Ni kan ligga någon annanstans. Jag efterlyser ett litet mer konkret besked om att det i regeringskansliet arbetas på att utfärda regler som t.ex. tillmötesgår överbefälhavarens begäran om att man skall ha rätt att borda segelbåtar som ligger inne på svenskt skyddsområde, ta reda på varför de är där och om de har visum, att man skall ha rätt att begära att de talar om vart de är på väg, att man skall kunna se till att de verkligen ägnar sig åt oskadlig genomfart och inte ligger och spionerar på ställen där de inte skall vara. Jag är belåten om jag får ett besked om att detta är en säkerhetspolitisk risk och att man i regeringskansliet överväger åtgärder för att möta hotet.

Herr talman! Britta Bjelle har frågat mig om jag har för avsikt att se över lagstiftningen om egenmäktighet med barn så att rättsskyddet för barn i äktenskap mellan svenskar och invandrare stärks. Britta Bjelle har vidare frågat om jag har för avsikt att se över bestämmelserna om rättshjälp så att en kvinna som är målsägande i dessa mål kan få stöd och hjälp av en advokat. Frågan om åtgärder med anledning av det ökande antalet fall av olovliga bortföranden av barn i internationella förhållanden behandlas för närvarande i justitiedepartementet. I en promemoria från departementet har föreslagits att Sverige ansluter sig till 1980 års Europarådskonvention om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård om barn och till 1980 års Haagkonvention om internationella bortföranden av barn. Remissbehandlingen av promemorian har nyligen avslutats. Samtliga remissinstanser tillstyrker att Sverige biträder konventionerna. Avsikten är att en proposition i ämnet skall lämnas till riksdagen under detta år. Genom att ansluta sig till dessa konventioner kan Sverige komma medi ett internationellt samarbete som syftar till att motverka olovliga bortföranden av barn i internationella förhållanden. Konventionerna innebär bl.a. att varje konventionsstat skall ha en centralmyndighet med uppgift att kostnadsfritt lämna och förmedla hjälp åt dem som ansöker om att få tillbaka sitt barn. För Sveriges del är det avsikten att denna uppgift skall fullgöras av utrikesdepartementet. Man måste dock räkna med att en del stater kommer att stå utanför detta samarbete. Det gäller kanske framför allt stater i förhållande till vilka de största problemen föreligger. Beträffande sådana stater får Sverige i stället försöka få till stånd särskilda överenskommelser om återförande av kidnappade barn. Enligt min mening är det utomordentligt viktigt att Sverige kommer med i ett internationellt samarbete av det slag som jag nu har angett. Det är emellertid naturligtvis också angeläget att vi har effektiva straffbestämmelser som avhåller en förälder eller andra från att röva bort ett barn från den som har vårdnaden om barnet. Enligt 7 kap. 6 § brottsbalken är det straffbart att obehörigen skilja ett barn under 15 år från dess vårdnadshavare. Straffet för ett sådant brott — egenmäktighet med barn — är i normalfallet böter eller fängelse i högst sex månader. Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 1983 gäller emellertid ett högre straff, fängelse i högst två år, för fall då brottet är grovt. Denna straffskärpning tar särskilt sikte på fall då ett barn olovligen förs bort till ett annat land. Straffskärpningen innebär bl.a. att den som har begått ett så grovt brott kan utlämnas till Sverige från en stat som har anslutit sig till 1957 års europeiska utlämningskonvention . De straffsatser som gäller efter 1983 års ändring är enligt min mening väl avvägda. Jag har därför inte för avsikt att föreslå någon ändring av dem. Britta Bjelle har i interpellationen tagit upp frågan om den som har dömts för egenmäktighet med barn kan åtalas på nytt, om denne efter domen fortsätter att hålla barnet undan från dess vårdnadshavare. Enligt vad jag känner till prövas denna fråga för närvarande av domstol, och jag kan givetvis inte föregripa domstolarnas ställningstagande. Om det skulle visa sig att bestämmelserna är oklart eller mindre ändamålsenligt utformade, är jag emellertid beredd att föranstalta om en översyn av dessa. Vad slutligen gäller frågan om rättshjälp kan jag nämna att rättshjälpskommittén i sitt slutbetänkande har lagt fram förslag, som innebär att personer som har blivit utsatta för sexuellt övergrepp ges rätt till ett särskilt målsägandebiträde såväl under förundersökningen som vid förhandling inför domstol. Betänkandet remissbehandlas för närvarande. Frågan om vilka brottsoffer som bör komma i åtnjutande av förmånen av ett särskilt målsägandebiträde kommer att övervägas i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Då det gäller olovligt bortförande av barn i internationella förhållanden kan man dela upp förfarandet i två delar — dels ett internationellt, dels ett nationellt perspektiv. Beträffande den internationella aspekten hänvisar justitieministern till att Sverige förmodligen kommer att ansluta sig till Europarådskonventionen och Haagkonventionen om dessa frågor. Det här är naturligtvis bra i sig. Som justitieministern också påpekar i sitt svar kommer dock de länder till vilka flertalet svenska barn har förts att stå utanför detta internationella samarbete. Då återstår alltså att försöka få till stånd särskilda överenskommelser med dessa länder. Min fråga till justitieministern blir: Vilka åtgärder har regeringen vidtagit för att få till stånd sådana överenskommelser? Då det gäller att ta internationella kontakter för att hjälpa föräldrar som enligt svensk lag och genom svenska domar har tillerkänts vårdnaden om barn tycks det råda viss passivitet. I går ringde en advokat från Norrköping till mig och berättade om sin klient, som processar i Istanbul angående umgängesrätten med sitt barn. Det handlar om en svensk kvinna, som under en tid sammanbodde med en turkisk medborgare i Sverige. 1977 fick de en dotter, som är svensk medborgare. Parterna separerade efter något år. Den svenska kvinnan hade vårdnaden och den turkiske mannen hade umgängesrätt. Under en umgängesperiod vid årsskiftet 1983-1984 förde den turkiske mannen, utan vårdnadshavarens tillstånd, bort barnet ur landet. Barnet har alltsedan dess vistats i Turkiet. I den process som nu pågår i Turkiet har målet utsatts till ett stort antal förhandlingar, men någon dom tycks inte avkunnas. Det förefaller som om en förhalning av målet åstadkoms genom mutor. Advokaten menar att det borde vara möjligt för ambassaden i Ankara eller konsulatet i Istanbul att genom kontakter, som man förmodligen har med jurister i landet, låta dem titta närmare på handläggningen i sådana här mål. Dessutom kan det i sig vara ett stöd attt.ex. en ambassad låter ställa frågor angående ett mål. Om en viss domare vet att någon jurist, och då helst en myndighetsperson, följer handläggningen, kan man i varje fall ha förhoppningen att det skulle kunna innebära att vårdnadshavaren tillförsäkras en korrekt handläggning av processen. Emellertid tycks intresset för att hjälpa till vara svalt på generalkonsulatet i Istanbul. Än mer anmärkningsvärt är att advokaten har vänt sig till utrikesministern och påtalat svårigheterna. Därifrån har han inte ens fått ett svar. Ett annat exempel är en svensk kvinna, som har allmän rättshjälp för att processa i Tunisien angående sina barn. Trots att hon får rättshjälp, har hon tvingats erlägga 30 000 kr. i arvoden till en tunisisk advokat, utöver de ordinära rättegångskostnaderna. Även här skulle kanske ambassaden kunna hjälpa till och kontrollera vad som egentligen händer. Jag har anfört dessa exempel enkom för att påvisa att det finns en hel del att göra när det gäller att ge stöd till kvinnor som försöker processa i sina f.d. mäns hemländer för att bl.a. återfå vårdnaden av sina barn, eller i varje fall för att få umgängesrätt avseende sina barn. Den nationella delen handlar om att vi i Sverige måste ha regler, som otvetydigt är avskräckande i den meningen att den som olovligen skiljer barn från dess vårdnadshavare drabbas av ett kännbart straff. Eftersom det i flera fall är så, att den utländske mannen har ansökt om och erhållit svenskt medborgarskap, varefter han obehörigen tagit barnen till sitt f. d. hemland och lämnat dem till släktingar där för att själv sedan återvända till Sverige, finns det starka skäl för att just se över vår egen lagstiftning på detta område. Justitieministern anser att straffet för egenmäktighet med barn är väl avvägt. Kan man verkligen så entydigt säga det? Egenmäktighet med barn är ju ett brott som inte begås under affekt utan som planeras noga, ja, i detalj. Det krävs pass för barnet samt biljett och andra förberedelser för den vuxne själv. Eftersom antalet kidnappade barn ökar liksom antalet män som har fört ut barn och lämnat dem i sina f.d. hemländer och sedan återvänt hit, tycker jag att man måste ställa sig frågan: Är verkligen vår lagstiftning på detta område väl avvägd? Strafflatituden för brott är ett sätt att mäta samhällets avståndstagande från ett visst förfarande. Brottet människorov, som innebär attt.ex. bortföra en person för att tvinga till sig en tjänst, har en straffskala på lägst fyra år och högst tio år eller livstid — allt för att visa samhällets avsky för detta förfarande. Egenmäktighet med barn innebär i de flesta fall att en utländsk man tar barnet eller barnen från vårdnadshavaren och från den miljö som barnen lever i och placerar dem i en helt annan miljö, många gånger utan att de kan språket. I flera fall kommer dessa barn att växa upp utan såväl mor som far. Brottet, som riktar sig mot såväl barn som vårdnadshavare, är i många stycken ett grymt förfarande. Här är samhällets reaktion att jämställa med reaktioner inför t.ex. misshandel, dvs. högst två års fängelse, men inte för grov misshandel, där straffskalan är lägst ett år och högst tio år. Jag är väl medveten om att det är svårt att jämföra brott på det sätt jag har gjort, men man kan ändå inte komma från att straffskalan för ett brott är samhällets mått på brottets allvarlighet. För att understryka vikten av att svenska lagar och svenska domstolars domar efterlevs vore det rimligt att låta se över straffskalan för egenmäktighet med barn, allra helst som denna typ av brott tycks öka. Det är viktigt att barn som är svenska medborgare och som bor och växer upp i Sverige får ett starkare rättsskydd.

Herr talman! Vi behandlar i dag jordbruksutskottets betänkande 15 om jaktlag, m.m. Det handlar också om jaktoch viltvårdspolitiken. Det är ett ganska omfattande område, även om det i den allmänna debatten ofta sätts ett likhetstecken mellan diskussionerna om jakt och diskussionerna om älgjakt. Utskottet har i stort sett varit enigt, men på vissa punkter finns det naturligtvis olika uppfattningar. I stora stycken har utskottet också gått på samma linje som regeringen. På några punkter har utskottet ändrat i regeringens förslag, bl.a. i fråga om koppeltvång för hundar. Utskottet föreslår i stället att hundägare skall vara skyldiga att hålla sina hundar under sådan tillsyn att de hindras från att löpa lösa i marker där det finns vilt. Också i fråga om älgjakt har utskottet gjort ändringar i regeringens förslag. Jag skall återkomma till detta om en stund. Jag tänkte närmast kommentera några av de reservationer som finns fogade till betänkandet, bl.a. reservation 2 som handlar om ersättning för viltskador. Vi har från centerpartiets sida haft uppfattningen att regeringen inte har tagit tillräckligt allvarligt på dessa frågor. Vi föreslår därför i reservationen att ett mer samlat grepp borde tas i fråga om viltskadeproblematiken och att regeringen snarast borde göra en översyn av viltskadeförordningen och återkomma till riksdagen med förslag i detta ämne. Bertil Jonasson kommer senare i ett anförande att vidare utveckla denna fråga. I reservationerna 3 och 4 tas älgjakten upp. I reservation 3 föreslår centerpartisterna Lennart Brunander och Karl-Anders Petersson en alternativ motivering till det beslut som kammaren så småningom kommer att fatta. Från centerpartiets sida är vi nämligen oroliga över att utskottsmajoriteten är något för restriktiv när det gäller behandlingen av de små markerna. Jag tycker emellertid att det är viktigt att i detta sammanhang något se tillbaka på den debatt som har varit. Centerpartiet har tidigare förordat att man skulle kunna ha den typ av jakt som har funnits under lång tid, nämligen en generell jakt på de små markerna. Men vi har insett att det inte finns majoritet för detta förslag. Jaktoch viltvårdsberedningens förslag var att det på alla små marker bara skulle bli fråga om att jaga kalv. Under diskussionerna i utskottet försökte vi under lång tid att bli eniga om någon typ av flerårslicenser för att också mindre marker, som inte går att registrera, skulle kunna garanteras som älgjaktsområden, licensområden. Det skulle innebära ett system som medger tilldelning av ett vuxet djur under en period av två eller flera år. Ett bekymmer med ett sådant förslag, som återfinns i reservation 4 av moderater och folkpartister, är att man inte går till botten med problemet. Ett mycket stort antal småområden skulle fortfarande bli utan denna rätt. Det förslag som nu har vunnit majoritet i utskottet innebär att det blir möjligt att efter ansökan få rätt att skjuta ett vuxet djur också på sådana marker som i dag är generella marker, under förutsättning att vissa krav uppfylls. Vi tror att detta är den lösning som bäst tillgodoser de små markägarna men som samtidigt inte motverkar en samlad lokal syn och samverkan i fråga om jaktfrågor och jaktvård. Anna Wohlin-Andersson kommer senare under denna debatt att vidare utveckla dessa frågor. Jag vill även säga några ord om reservation 5 där ett helt annat område tas upp, nämligen skyddsjakten på säl. Utskottsmajoriteten föreslår att denna typ av jakt skall utgå, dvs. någon skyddsjakt på säl skall inte få förekomma. I vår reservation menar vi att problemet med att sälstammen i Östersjön håller på att försvinna inte beror på att skyddsjakten har varit för stor och att fiskarna har dödat för många sälar. Vi anser att det beror på miljögifterna. På västkusten är emellertid förhållandena helt annorlunda. Där finns det en livskraftig och växande sälstam som kan innebära problem för framför allt kustoch skärgårdsfisket. Vi anser därför att denna rätt generellt sett bör kunna behållas framför allt med hänsyn till västkustfisket. Vi anser att en sådan rätt kan återinföras på ostkusten när giftutsläppen har reducerats, så att sälstammen kan fortleva och föröka sig igen. Det är en annan fråga, men det är utomordentligt viktigt att den får en lösning. Vi brukar diskutera detta i ett annat sammanhang här i kammaren. Jag skall inte gå in ytterligare på dessa frågor utan endast kort och gott yrka bifall till de reservationer där centerpartisterna finns med och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är nu ganska exakt fyra år sedan jaktoch viltvårdsberedningen lämnade sitt betänkande till regeringen. Det har således gått en utomordentligt lång tid, under vilken regeringen förhoppningsvis har kunnat förbereda den proposition vi i dag har att ta ställning till. Under de här åren har naturligtvis den framtida jakten både ingående och i en del fall också inlevelsefullt diskuterats. Jag skall om en stund återkomma till detta, men jag vill ändå erinra om att det under så lång tid givetvis har kunnat ske en viss förändring av synen på en del av de jaktliga frågorna. Det är angeläget att erinra om att propositionen i mycket hög grad biträds av ett enigt utskott. Det innebär nu inte att det inte finns delar av propositionen som vi har fört och förmodligen också i dag kommer att föra en ingående diskussion kring. Jag vill också erinra om — för att det inte helt skall glömmas bort på grund av de praktiska ting kring jakten som säkerligen kommer att uppta en mycket stor del av debattiden — att dagens beslut innebär att vi beslutar om en ny jaktlag. 1938 års jaktlag får med detta beslut en något modernare utformning och på en del punkter också en annorlunda utformning vad gäller sakfrågan. Att jakten tilldrar sig ett betydande intresse här i riksdagen kan bl.a. avläsas av det stora antal motioner som har väckts. De förslag till förändringar som framförts berör emellertid relativt få frågor i förhållande till de vidare perspektiv som propositionen omfattar. Det har redan sagts här att huvudintresset har knutits till älgjaktens utformning, och det är knappast någon överraskning. Så pass små saker som propositionens förslag om kopplingstvånget för hundar har emellertid tilldragit sig ett utomordentligt stort och vitt intresse, och det återspeglas också i flera motioner. Herr talman! Vi har gjort en uppdelning av debatten här, och Hans Dau och Jens Eriksson kommer att hålla anföranden vid sidan av mitt. Jag kommer att ta upp en del av de, som jag bedömer det, mindre sakfrågorna och därefter behandla älgjakten. Jag vill inledningsvis säga att jag anser det värdefullt att de grundläggande målen för jaktoch viltvårdspolitiken så pass ingående har behandlats i propositionen. Jag skall återge några av dessa målformuleringar, som jag tycker är värdefulla. Jag konstaterar att det klart sägs ut att jakträtten är knuten till markägandet. Enligt jaktlagen har jordägaren jakträtt på det markområde som tillhör honom. Vidare konstaterar jag att bra många av de enskilda markinnehaven inte är tillräckligt stora för att medge en meningsfull jakt och än mindre en rationell viltvård. Genom samverkan mellan fastigheter eller delar av fastigheter i ett jaktvårdsområde kan man samordna jakten och viltvården över ägogränserna på ett för jägarna och framför allt för viltet bra sätt. Lagstiftningen om jaktvårdsområdena är följaktligen av stor betydelse för både jakten och viltvården. Jag vill redan här säga att de förändringar i lagen om jaktvårdsområden som man motionerat om kommer att anstå till ett senare tillfälle, då en översyn i naturvårdsverket kommer att göras och vi följaktligen kan vänta en proposition om detta. Målen för viltvården bör vara att bevara de arter som tillhör landets viltbestånd och främja en lämplig utveckling av viltstammarna med hänsyn tagen till allmänna och enskilda intressen. Vad beträffar utvecklingen av viltstammarna måste en balans eftersträvas i fråga om stammarnas storlek. När det gäller jakten bör samhällets insatser inriktas mot att främja ett tillvaratagande av dels de ekonomiska värden som viltet representerar, dels de möjligheter till rekreation och avkoppling som jakten ger. Till de viktigare delar av förslaget som utskottet är enigt om hör bedömningen av viltstammarnas storlek. Samspelet i naturen mellan de areella näringarnas intressen och kraven på rimlig trafiksäkerhet med hänsyn till viltstammarnas storlek har kunnat lösas med ett enigt utskottsuttalande. Detta är viktigt och lägger en bra grund för de ställningstaganden som utskottet gör i andra sammanhang beträffande ersättningen för viltskador. Vad gäller ersättningen för viltskador föreligger en reservation från de borgerliga partierna där vi påtalar vikten av att en samlad översyn kommer till stånd. Detta motiveras främst av att vi, som jag strax skall beröra, accepterar nya arter av vilt i våra marker, nämligen vildsvin, och att problemen med redan befintliga arter tenderar att öka. Jag tänker här i första hand på frekvensen av skador orsakade av en på vissa ställen alltför stor kronhjortsstam. Till detta kan läggas, vilket såväl beredningen som propositionen tämligen lätt gått förbi, stora problem i vissa delar av landet med betningsskador orsakade av gäss. Vi förordar i reservation 2 en översyn, och jag yrkar härmed bifall till reservation 2. Propositionen förutsätter en ny syn på frilevande vildsvin. Sedan cirka tio år tillbaka har vildsvin funnits frilevande, främst i en betydande koloni i Stockholms län och Sörmland. I början på 80-talet beslutade riksdagen att en försöksverksamhet med en frilevande vildsvinsstam skulle genomföras i Stockholms län. En av förutsättningarna för beslutet var att markägarna i länet skulle hållas skadeslösa fullt ut. Försöket och den utvärdering som gjordes ger vid handen att skadorna vissa år kan vara betydande. Sannolikt gavs också besked om att vildsvinens reproduktionsförmåga i fritt tillstånd är något lägre än vad man tidigare bedömt. Då regeringen nu återkommer i denna fråga konstateras att den frigående stammen i Sverige utanför Stockholms län är relativt obetydlig och att stammen i Stockholms län befinner sig inom de ramar riksdagen 1981 beslutade. Detta leder fram till att regeringen nu föreslår riksdagen att tillåta frilevande vildsvin i hela landet. Det vore säkerligen överilat att med erfarenheterna från Stockholms län säga att problemen med vildsvin för jordbruket är så ringa att beslutet från den utgångspunkten saknar intresse. Vad beträffar Sverige utanför Stockholms län är det dock troligt att den förhållandevis lilla stam som finns i förening med den relativt svaga reproduktionen gör att jägarna där har möjlighet att från början kontrollera stammens omfattning och med detta också hålla skadorna på en för jordbruket rimlig nivå. Vad återigen gäller vildsvinsstammen i Stockholms län kan man inte utan vidare avfärda problemet med skador, då förutsättningarna för ersättning under försöksperioden jämfört med de förhållanden som gäller efter riksdagsbeslutet är väsentligt förändrade. Enligt min högst privata mening hade det varit mest naturligt att man under något år haft en särskild övergångsbestämmelse, just med hänsyn till den förhållandevis stora stammen i Stockholms län. Jägare och markägare i det aktuella området skulle under en övergångstid med lämplig avskjutning kunnat anpassa vildsvinsstammen till de nya förutsättningar som ersättningsreglerna ger upphov till. Så har nu inte blivit fallet. Detta ger mig ytterligare anledning att understryka vikten av att den översyn vi föreslår i reservation 2, till vilken jag nyss yrkade bifall, verkligen kommer till stånd. Viltskadorna i övrigt kommer att tas upp av Hans Dau. De borgerliga partierna har i reservationer invänt mot utskottsbetänkandets text beträffande prisutvecklingen på jaktupplåtelser och besittningsskyddet för jaktarrendatorer. Vad gäller besittningsskydd går propositionen enligt vår mening mycket långt. Vi har i vår reservation pekat på att de sociala och ekonomiska skäl som är grunden för besittningsskydd vid jordarrende rimligen inte föreligger vid jakträttsupplåtelse. För den skull har vi gjort invändningar mot den likställighet mellan jordoch jaktarrende som propositionen eftersträvar. Vi anser att förslaget i propositionen med så långtgående besittningsskydd rent av kan leda till minskat utbud av jaktarrenden. Näraliggande problem är de frågor som tas upp beträffande priskontroll m.m. på jaktarrenden. Oaktat att utskottet inte ställer sig bakom motionsyrkandena framförs den bedömningen att det finns tendenser till en utveckling där företrädesvis ekonomiskt starka personer får möjlighet att jaga. Detta uttalande från utskottsmajoritetens sida tyder inte på någon som helst kunskap om vilka delar av jaktutövningen som drar de verkligt stora kostnaderna. En utredning om detta gjordes av jaktoch viltvårdsberedningen. Den ger på intet sätt stöd åt utskottsskrivningen. Vapen, resor, förlorad arbetsersättning etc. väger oftast långt tyngre än jaktarrendena. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till reservationerna 6 och 8. I en annan moderat reservation, nr 10, som jag härmed också yrkar bifall till, har vi pekat på det förhållandet att propositionen förutsätter — enligt vår mening något aningslöst — att betydligt ökade kostnader i fortsättningen skall betalas med oförändrade medel. Alternativet är ordentligt höjda fällavgifter. Vi har inte uteslutit att allmänna medel även i fortsättningen bör tillföras viltvårdsverksamheten då detta på intet sätt är enbart ett jägarintresse utan i hög grad ett allmänt naturintresse. I reservation 9, som jag likaledes yrkar bifall till, tar de borgerliga partierna upp fördelningen av medel för viltforskningen. Vi ser inga rimliga skäl till att naturvårdsverket på det sätt som propositionen föreslår skall ges en starkare ställning än i dag. Vi anser det angeläget att jägarkåren har ett starkt inflytande över viltforskningsmedel. Vi vill understryka vikten av att Svenska jägarförbundet erhåller medel för i första hand den tillämpade viltforskningen. Herr talman! Till sist till den del av propositionen där meningarna på ett mera påtagligt sätt går isär. Det gäller jakten. Jag säger detta trots att utskottet är enigt om hur jakt skall bedrivas på ungefär 96 96 av den jaktliga arealen. På denna stora andel av jaktmarken skall självfallet bedrivas licensjakt, precis som tidigare. Om detta råder fullständig enighet. Jag antydde inledningsvis att diskussionen under de fyra år sedan utredningsförslaget om vilt och jakt lämnades har varit livlig. Under den tiden har många synpunkter framförts, framför allt vad gäller de mindre markägarnas möjlighet att i fortsättningen fälla vuxet djur. Jag har lyssnat på och delvis deltagit i denna debatt och funnit att de framförda intressena inte varit oförenliga med de grundläggande principer som utskottet varit enigt om. Den grundläggande principen är att avskjutningen skall vara produktionsanpassad. Det bör sägas att det föreslagna kalvskyttet på små marker lika litet som den nu gällande generella jakten på små marker sannerligen inte har varit produktionsanpassad. Det har varit ett sunt sätt att jaga älg som inte varit väglett av någon grundläggande princip. Det har sett ut som om beslutsfattarnas förmåga eller kanske rent av vilja att åstadkomma en princip som är gemensam för små och stora marker inte har funnits. Det förslag som moderata samlingspartiet liksom folkpartiet framfört i anledning av propositionen har syftat just till att samma princip för avskjutning bör gälla på såväl små som stora marker. Efter att ha lyssnat till framför allt det senaste årets debatt har vi formulerat våra motionsyrkanden, där vi försöker tillgodose mindre markägares intressen utan att frångå principen om produktionsanpassad jakt. Även inom vpk liksom hos centern och hos enskilda socialdemokrater har man tydligt tagit intryck av denna debatt. Motioner om förändring har också lämnats från dessa partier. Av detta framgår att det således i jordbruksutskottet under en viss period har funnits majoritet för en förändring av propositionsförslaget beträffande fritt kalvskytte. I den uppkomna situationen vidtog i det socialdemokratiska lägret en mer politiskt betingad aktion än omsorgen om jaktens utformning. I detta skede tillfördes förslaget om de s.k. särskilda skälen. Vad de särskilda skälen i praktiken kommer att betyda är det fortfarande ingen som säkert vet. Den motivtext som finns och som utskottsmajoriteten står bakom ger inte särskilt mycket stöd för vare sig den ena eller andra uppfattningen. Den ledning som man kan få för en tolkning av de särskilda skälen ger underlag för en tolkning som innebär en utomordentligt snäv tilldelning av älg.

Det är alltså i fortsättningen inte lovligt att enbart ha uppfattningen att det för mig själv räcker att jaga på den egna marken och att jag rimligen borde få göra det. Klarare än så kan det inte sägas att jakt av vuxen älg på små marker är avsedd som en parentes från socialdemokraternas, centerns och vpk:s sida. Detta, herr talman, ger vid handen att de särskilda skälen inte har tillkommit av någon annan anledning än att jämka ihop och kanske rent av vilseleda så pass mycket att man uppnår en majoritet i utskottet. Det framgår att man ingalunda accepterar en liten markägares rätt att jaga på sin mark med mindre än att en större ”licensgranne” samtycker till jakt på det lilla området. Det ger mig anledning att ställa en fråga främst till kammarens vpk-are och centerpartister. Var i era programförklaringar finns det uttalat att ni finner det rimligt att en liten markägare skall stå med mössan i hand och vackert be en större jaktgranne om lov - inte för att få jaga på hans mark utan häpnadsväckande nog för att få jaga på den egna marken? Tokigare än så kan det nästan inte bli. Jag trodde uppriktigt sagt att det sättet att behandla folk enbart därför att de är små tillhörde en svunnen tid. Hur är det nu för tiden i vpk? Ni medverkar nu till att socialdemokraterna, som tydligen också tycker på detta sätt, upphöjer denna klart diskriminerande handling gentemot små markägare till lag på jaktens område. Skammens rodnad borde rimligen synas här i kammaren. Detta ställningstagande överensstämmer inte heller med de motioner som era partier väckte i december månad. Det tyder på att ni har övergett intresset för jakten och de intressen som då ledde fram till era motioner, för att numera delta i ett låt mig kalla det politiskt gyckelspel. De mindre markägarnas rätt att i förhållande till den egna markens omfattning jaga även vuxen älg företräds nu enbart av moderata samlingspartiet och folkpartiet. I stället för att, som jag nyss uttryckte det, få stå med mössan i hand anser moderaterna och centerpartiet att ett system med flerårslicenser tillgodoser såväl principen om produktionsanpassad avskjutning som den mindre markägarens intresse av att varje år få fälla en älg. Att härutöver tillämpningen — sådan som texten kring dessa punkter är — kommer att ge anledning till betydande godtycke är naturligtvis närmast en självklarhet. Ett av de viktigare skälen för flerårslicenser anser vi vara att en liten markägare med ett sådant system kan förutse vilken tilldelning han rimligen får på sin mark. Herr talman!

De tio rader det rör sig om innehåller faktiskt helt felaktig text. Jag vill gärna säga till centerpartiets företrädare: Är detta grunden till att ni tar ställning på det sätt som ni gör, då har ni fortfarande en och en halv eller kanske två timmar på er att ändra er. Jag vill vädja till er att ni ide mindre markägarnas intresse faktiskt tar reda på om beslutsunderlaget för ert ställningstagande är riktigt eller inte.

Herr talman! Betänkandet om jaktlag tar upp många frågeställningar som hör samman med jaktfrågorna. Hemställan redovisas i 29 punkter, och det finns 10 reservationer. Sällan har en proposition och ett betänkande engagerat så många människor, och sällan har så många människor och organisationer hört av sig till riksdagsledamöterna. Det visar att dessa frågor är angelägna för många. De frågor som utåt rönt den största uppmärksamheten gäller propositionens förslag om koppeltvång för hundar och om reglerna för älgjakten. Regeringsförslaget om koppeltvång har ändrats av utskottet, som i stort sett föreslår att nuvarande regler behålls. Herr talman! Det har varit svårare att komma fram till en gemensam uppfattning om älgjakten. Folkpartiet har tillsammans med moderaterna avgivit en reservation med förslag som skiljer sig från majoritetens. Jag kommer att ägna huvuddelen av mitt anförande åt att belysa våra synpunkter på älgjakten. Jag vill till att börja med redovisa några grundprinciper som är viktiga för folkpartiet. En sådan är att så långt som möjligt ge olika grupper av jägare så stor frihet som möjligt när det gäller att genom egna ställningstaganden samverka med andra. Vidare är det viktigt att få ett så rättvist system som möjligt och också att så långt som möjligt tillfredsställa jägare med mindre jaktområden. Samtidigt är det angeläget att främja en rimlig utveckling av älgstammen och ge utrymme för god jaktvård. Propositionen uppfyller enligt vår uppfattning inte alla dessa mål. Vi har i en motion redovisat våra förslag, som efter utskottsbehandlingen finns redovisade i reservation 4, vilken vi har avgivit tillsammans med moderaterna. De stora bristerna i propositionens förslag är bl.a. att innehavare av mindre jaktmarker missgynnas och att stora grupper jägare skulle komma att ställas utanför möjligheten att jaga vuxet djur. Vi anser att innehavare av mindre jaktmarker bör. behandlas efter i stort sett samma principer som innehavare av större marker, en uppfattning som vi delar med moderaterna. Därför föreslår vi införande av flerårslicenser avpassade till markens storlek. Man får då — och det har anförts mot vårt förslag — inte utan samverkan jaga vuxet djur på de allra minsta markerna. För jakt på sådana områden måste markägarna samverka. Men de allra flesta som jagar enligt bestämmelserna för den generella älgjakten torde med vårt förslag få möjlighet att jaga vuxet djur, även om de inte får jaga varje år. Förslaget är rättvist och bygger på en genomgående princip som underlättar administrationen. Vi människor måste få vara olika. De flesta vill kanske jaga i grupp, men många vill jaga ensamma på sin mark. Ett av de många brev som influtit om jakten fick jag i går. Det kom från en person som ville jaga ensam. Han äger en skogsgård på 106 hektar, och han har blivit vägrad licens. Han skriver så här: Det behöver inte vara något fel på vare sig mig eller mina grannar bara därför att jag inte kan jaga tillsammans med dem och lösa de här problemen. Det är inte alla som vill fiska, vandra i skogen, plocka bär och svamp eller gå i fjällen tillsammans med andra. Jag behöver ju inte vara ovän med mina grannar för att jag vill jaga ensam. Enligt vårt förslag skulle den här markägaren få licens på den jakträtt som motsvarar hans areal. Det skulle inte försämra jaktvården, och det skulle dessutom medverka till fortsatt god grannsämja. Men den här jägaren är egentligen inte något typfall. På de mindre markerna ges det normalt plats för flera jägare, och ett av bekymren är att dessa inte tillgodoses med majoritetens förslag. Nu säger kanske någon av utskottsmajoritetens företrädare att den här personen skulle få behålla sin jakträtt också med majoritetens förslag. Jag är inte så säker på det. Låt mig därför gå över till att något diskutera utskottsmajoritetens förslag. Utskottet har i någon mån förändrat propositionens förslag med motiveringen att man vill underlätta för mindre markägare att få ha kvar sin jakträtt också när det gäller jakt på vuxet djur. Enligt min uppfattning är emellertid de förändringar som gjorts mycket marginella och dessutom synnerligen oklara. Oklarheten kommer att skapa mängder av tolkningsbekymmer. Utmärkande för förslaget är att de mindre markägarna fortfarande kommer att vara i underläge. Det är viktigt att understryka vad utskottsmajoriteten säger på den här punkten, nämligen att avsikten är att i något större utsträckning — således i jämförelse med propositionens förslag — tillgodose innehavare av mindre markområden. Fem kriterier skall ligga till grund för bedömningen av huruvida de tidigare ”generelljägarna” skall få vara kvar: Det första skälet för undantag är om jakträttsinnehavaren ansökt om men vägrats att ansluta marken till angränsande licensområde. Om grannarna inte vill ha med en person i jaktlaget kan denne få fortsätta att jaga enligt gamla regler. Personen måste alltså passa in i jaktlaget. Själv har han ingen talan. Det andra skälet är om angränsande licensområde tillstyrker en registrering. Om jägaren, som Arne Andersson i Ljung beskrev det, mer eller mindre ödmjukt frågar sina grannar och om dessa är tillmötesgående, då kan han få fortsätta att jaga. Själv har han fortfarande ingen talan. Det är licensområdet som skall tillstyrka en eventuell registrering. Det tredje skälet är om det finns flera jägare inom ett mindre område som inte alla utan vidare kan beredas plats i en ny jaktgemenskap. Min fråga blir här: Vem är det som skall bedöma det skäliga antalet jägare på det mindre jaktområdet? Är det markägaren och de jägare som finns på det mindre området eller är det jägarna i det angränsande licensområdet? Många tvister kan uppkomma. Det fjärde skälet gäller ansökan av äldre jakträttsinnehavare som inte tidigare har deltagit i någon jaktsamverkan. Här, herr talman, tycker jag att man åstadkommit den allra luddigaste formuleringen. Vad avser utskottsmajoriteten med äldre jakträttsinnehavare? Var går åldersgränsen? Är det vid 50, 60, 70 eller 80 år? Avser man jakträttsinnehavarens ålder eller avser man den tid som personen i fråga har varit jägare? Det sägs ingenting om detta. Det måste ges klarare riktlinjer. Det sista kriteriet gäller om praktiska möjligheter saknas att få mark ansluten till angränsande licensområde. Det förslaget måste väl enligt min uppfattning gälla rena undantagsfall. Sedan finns det fler regler, herr talman. En person som inte trivs i jaktlaget och vill bryta sig ut har inte stora möjligheter att lyckas. Utskottsmajoriteten är medveten om att de här frågorna måste avgöras på skönsmässiga bedömningsgrunder, säger man. Därför överlämnar utskottsmajoriteten liksom statsrådet med varm hand till naturvårdsverket, statskontoret och övriga myndigheter och organisationer att utarbeta lämpliga rutiner för länsstyrelsernas registrering av licensområden och för älgtilldelningen. Frågan är om lagstiftningen bör ge så bristfälliga direktiv. De förslag som redovisas i folkpartiets och moderaternas reservation är klarare, lättare att tolka och dessutom rättvisare för alla inblandade. Jag yrkar bifall till reservation 4. Det har sagts om vårt förslag att det skulle konservera nuvarande förhållanden och inte främja samverkan. Jag tror att samverkan uppnås bättre om alla får gå in i en sådan på samma grunder. Jakten är en fritidssysselsättning. Reglerna för jakträttsupplåtelse kan därför inte jämställas med de regler som gäller för jordbruksarrende. Regleringar och eventuell priskontroll motverkar det syfte åtgärderna avses tillgodose — vi har sett många exempel på det. Jag yrkar bifall till reservation 6 liksom till övriga reservationer där folkpartiets representanter finns med. Herr talman! Andre vice talman Karl-Erik Eriksson har i en motion tagit upp de problem som finns i samband med att skadskjutna älgar går över svensk-norska gränsen. Utskottet hänvisar till att frågor av den arten liksom tidigare bör aktualiseras i Nordiska rådet. Herr talman! Slutligen yrkar jag bifall till utskottets hemställan med undantag för de avsnitt där folkpartiet avgivit reservationer.

Herr talman! Denna debatt om den framtida jaktoch viltvården äger rum här i kammaren ca fyra och en halv månad före älgjaktens start i vår norra landsdel. Vad jag nu sade är inte enbart någon antydan utan ett mycket tydligt klarläggande av vilken vikt och betydelse denna fråga har för många människor. Jakten, att utöva jakt, är för många en del av deras liv, ett sätt att leva, kanske ett nedärvt inslag från den tid för flera tusen år sedan då människorna i stort sett levde på jakt. Med detta som bakgrund är det kanske inte så märkligt att frågor kring jakten väcker så många känslor. Många gånger är dessa känslor inte av den ädla sorten. Tänk om det vore så enkelt att jägarna i olika delar av landet som har olika uppfattningar om jakten kunde sätta sig ner och resonera sig fram till lösningar som tillgodosåg alla intressen, så att alla kunde bli nöjda och alla kunde få möjlighet att utöva jakt efter sitt eget intresse! Men sådana funderingar stannar vid ett önsketänkande — det vet vi alla, och det får man rätta sig efter. Då återstår att åstadkomma ett system och regler som utesluter stora orättvisor, och det menar jag att utskottet har lyckats göra genom de ändringar som har gjorts i propositionen. Till stöd för detta påstående vill jag lämna en kort historik och göra vissa kommentarer beträffande älgjaktsförslaget. Det är ju detta som i stort sett har dominerat debatten och intresset. Sedan 1976 har en försöksverksamhet med samordnad älgjakt pågått i vårt land utom i två tre län som har haft en reglerad jaktform sedan 60-talet. Här måste man ställa sig frågan: Varför har inte en ordentlig utvärdering skett av dessa försöksverksamheter? Då tänker jag inte i första hand på allehanda statistiska uppgifter utan på de olika frågeställningar som måste uppstå kring det faktum att en del markägare icke är med i jaktlig samverkan tillsammans med andra, likaså varför man på olika håll har brutit sig ur jaktlig samverkan. Detta gäller både licensjakt och generell jakt. Olika teorier och påståenden har ventilerats flitigt i jaktdebatten, men någon ordentlig undersökning har inte gjorts, vilket är en mycket stor brist, när riksdagen nu skall ta ställning till en ny jaktlag. Det försvårar självfallet i mycket hög grad möjligheterna att göra riktiga värderingar och ställningstaganden. Nu kanske någon protesterar och menar att det visst har utretts och även gjorts utvärderingar. I fråga om detta finns det emellertid enligt min mening mycket stora brister. Vi har utvecklat den kritiken i vår partimotion, och därför tänker jag inte nu närmare gå in på detta. Jag kan hänvisa intresserade till att ta del av motionen. Låt mig ändå påpeka att när det gäller ”generelljägarna” så har man inte direkt till dessa ställt frågan varför de inte är med i en jaktlig samverkan i ett licensområde. Det borde ju ha varit mycket enkelt att göra en sådan begränsad undersökning. Det borde ju också ha varit en av de viktigaste frågorna att få så korrekt som möjligt besvarad, eftersom det är dessa jägare som genom en s.k. produktionsanpassad jakt mister sin rätt att skjuta vuxna djur. I regeringens proposition om den framtida älgjakten föreslogs att för älgjakt skall krävas särskilt tillstånd och att jakten skall bedrivas inom ett licensområde. För övriga områden skulle jakt efter enbart älgkalv få bedrivas under en kort jakttid. Här hade regeringen i likhet med jaktoch viltvårdsbe redningen och även den s.k. Kronvallska utredningen tänkt sig att genomföra en ny jaktform. Sedan skulle man efter bästa förmåga försöka lösa frågan om de mindre markägarnas möjlighet att även i fortsättningen få skjuta ett vuxet djur.

Under tiden som dessa jaktfrågor har diskuterats har man jämt fått höra att det inte kommer att vara några större problem att bereda dessa jägare plats i licensområdena. Av och till har man fått höra att det är ”generelljägarna” som är ett egoistiskt släkte, som inte vill vara med i eller som brutit sig ur en jaktlig samverkan för att få så mycket kött som möjligt. Därtill skjuter de också mer än vad deras mark egentligen tillåter. Det skulle vara mig fjärran att förneka att det finns sådana jägare, men jag vill påstå att detta är en mycket vilseledande och grov förenkling av hela problemaktiken. Jag vill påstå att det finns en mängd förklaringar i detta sammanhang. Vid utskottsbehandlingen har det skett en ändring av propositionens förslag, en mycket väsentlig förändring enligt min mening. Mycket kort kan man säga att utskottet har vänt på regeringens förslag i det stycket att man först skall tillse att de generella jägarna bereds möjlighet till jakt efter vuxen älg, alltså medverkan i ett licensområde, innan de mister sin rätt att skjuta ett vuxet djur på sin mark. Det innebär att de som brutit sig ur jaktlig samverkan och de som får ansluta sin mark till angränsande område inte i fortsättningen får behålla sin rätt att fälla vuxet djur på en liten mark. Men ännu väsentligare är att alla de som inte har möjlighet att ansluta marken får behålla sin rätt att under kort tid fälla vuxet djur. Detta har väckt vissa reaktioner som är förvånande. Svenska jägareförbundet har i ett cirkulär till riksdagens ledamöter uttryckt sitt stora missnöje och anser att utskottets förslag får helt orimliga konsekvenser. För mig är det omöjligt att ta sådan kritik på allvar. Här har man under lång tid från det hållet fått höra hur bra det kommer att bli genom att man bereder dessa jägare en fortsatt jakt. Det stora felet har ju varit att dessa jägare inte velat vara med i en jaktlig samverkan; det är ju det man har fått höra. Utskottets förslag förhindrar på inget sätt en jaktlig samverkan, men det tillförsäkrar de mindre markägarna rätten till att ansluta sin mark. Om inte detta är möjligt, skall de ha kvar sin rätt att skjuta ett vuxet djur. Det är hög tid att höga vederbörande inom detta förbund ger en förklaring till sitt agerande. Det finns också andra saker som förvånar — inte minst Arne Anderssons i Ljung piruetter. Som bl.a. delaktig i beredningens förslag har han nu blivit konstruktör till ett förslag, om vilket det kan sägas att det skulle behövas en mindre avhandling för att reda ut alla dess konsekvenser och vart det skulle bära hän. Jag vill påpeka att Arne Andersson deltog i viltvårdsberedningen. Det finns ingen reservation vad avser älgjakten. Arne Andersson har anslutit sig till linjen om produktionsanpassad älgjakt. Han har ställt upp i fråga om licensjakten. Han hade tydligen då ingen som helst omtanke om de mindre markägarna. Kanske mest förvånad är jag över att Arne Andersson här gör sig till språkrör för de mindre markägarna. Jag skulle vilja fråga Arne Andersson en sak. Den som har 49 ha eller mindre vill Arne Andersson ta ifrån rätten att skjuta en vuxen älg om denne markägare icke har möjlighet att ansluta sin mark till ett licensområde. Skulle detta vara ett sätt att ta till vara de mindre markägarnas intressen? Hur kan man påstå något sådant mitt på ljusan dag? Jag kan ställa samma fråga till folkpartiet, som också var med i utredningen och som ställt upp för de principer och förslag som utredningen lade fram. Nu har man tydligen ändrat åsikt. Karl Erik Olsson är också orolig för behandlingen av de mindre markägarna, men jag kan lugna honom på den punkten. Centern har ju ställt upp bakom utskottets förslag, och därför behöver inte Karl Erik Olsson längre vara orolig. Jag kan väl också säga att jag är litet förvånad över centerns reservation om att länsstyrelsen skall ha en generös tillämpning av möjligheterna till särskild registrering. Jag anser att det som har stipulerats om särskilda skäl skall följas utan att riksdagen skall behöva uttrycka någon mening om att detta skall tolkas generöst eller inte. De särskilda skälen skall respekteras som vi i dag kommer att besluta.

Jag kan under inga omständigheter ta detta på allvar. Det är ett spel, som tämligen omgående kommer att bli avslöjat. Herr talman! Jag har hittills endast berört frågan om den framtida älgjakten. Det finns mycket mer att tillägga därvidlag, men innan jag lämnar den frågan så skulle jag vilja understryka följande, bl.a. för att undvika missuppfattningar. Det har talats mycket om produktionsanpassad älgjakt. Därom finns inga delade meningar. Vi delar synen att så långt detta nu är möjligt skall en produktionsanpassad beskattning ske. Däremot är vi inte helt överens om den mycket förenklade definition av vad som är en sådan jakt som man så ofta hör. Det här är enligt min mening mycket mer komplicerat än att man uppfyller denna målsättning genom att stipulera vissa arealstorlekar. Vi har heller inget emot en jaktlig samverkan. Tvärtom vill jag påstå — bl.a. av egen erfarenhet — att det finns många fördelar med en sådan. Om jag nu övergår till att beröra några andra frågor i det här betänkandet, vill jag notera att ett par synpunkter som vi framfört i våra motioner har beaktats i utskottet. Jag hade därför inte tänkt orda så mycket om detta nu, men utskottets mycket försiktiga skrivning om prisutvecklingen på jakträttsupplåtelser har ändå fått till följd en samlad borgerlig reservation. Den avslöjar med all tydlighet hur man där ser på att låta ekonomiska villkor styra jakten och viltvården. Nu gäller den frågan själva prisutvecklingen, men i fråga om de avarter som hänförs till anbud och förskottsavgifter för ett visst antal djur tvingas man konstatera att vårt parti är ensamt om att efterlysa åtgärder. Om det är den högstbjudande som får jaktmöjligheten, är det ju plånboken som avgör och inga andra skäl. Att i förskott ta betalt för fritt levande djur kan heller inte stå i överensstämmelse med en bra viltvård. Man får beklaga att intresset för att åtgärda dessa problem är så litet; de avfärdas med fem rader i utskottsbetänkandet. Herr talman! Med detta vill jag — med två minuter till godo — yrka bifall till utskottets hemställan, utom på en punkt, nämligen reservation 7, vilken jag yrkar bifall till.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har skrivit en ganska bra motion, som tar upp väsentliga frågeställningar. Jag förutsätter att John Andersson har varit en drivande kraft i det arbetet. Nu, när vi diskuterar frågan och förslaget ligger på bordet, säger John Andersson att utskottet har vänt upp och ned på regeringens förslag. Jag läser i majoritetens förslag, som John Andersson står bakom, att det gäller att i något större utsträckning än tidigare tillgodose de mindre markägarnas behov — ”i något större utsträckning” är den skillnad som finns. Därför vill jag fråga John Andersson: Var ligger avgörandet om de mindre jägarna skall få stå utanför? Ligger det hos dem själva eller hos grannarna, de större jägarna som har licensområdet? Enligt de fem kriterierna ligger beslutsrätten hos de större. Hela möjligheten att få stå utanför licensområdet bygger på välvilja från dem, och det tycker jag inte innebär någon säkerhet. Jag skulle vilja höra litet om hur John Andersson ser på de fem kriterierna, som jag beskrev i mitt anförande, och vilken säkerhet de ger för de mindre jägarna.

Herr talman! Jag är i likhet med Lars Ernestam intresserad av ett sådant svar från John Andersson. Mera konkret, i anledning av vad John Andersson sade, vill jag ta upp frågan om varför jag har ändrat mig sedan jaktoch viltvårdsberedningen. Först och främst kan ingen lasta John Andersson för att han inte vet vad som sades i jaktoch viltvårdsberedningen, för han var inte med där. Vpk var över huvud taget inte representerat, om jag minns rätt, och det var ju synd. Men eftersom John Andersson brukar kunna ta reda på saker och ting ganska bra innan han går i debatt, kunde han ha gjort så också i detta fall. Det var inte så, John Andersson, att enbart det förslag som jag nu företräder, det om flerårslicenser, diskuterades i jaktoch viltvårdsberedningen. Först var det ett förslag om tvåårslicenser och därefter valfritt djur. Om detta förslag var under två, tre eller kanske fem minuter jaktoch viltvårdsberedningen enig, innan någon bröt upp. Därefter enades vi om ett annat förslag. Det är faktiskt ett ganska väl genomtänkt förslag. Möjligen behövs för John Anderssons eget bruk en mindre avhandling för att lära honom det här, men det beror nog inte på förslaget som sådant utan snarare på John Anderssons svårighet att ta det till sig. Så var det med den saken. John Andersson återkommer till frågan om en utvärdering av den tidigare jakten. Det är märkligt. Jag tror att John Andersson borde tala med vännen och utskottskamraten Jan Jennehag, som i sin hand har fått en utförlig handling från Svenska jägareförbundet. På flera sidor redogörs där klart för denna verksamhet. Utförligare än så kan det inte bli. Det är väl bra om man är motionstrogen, John Andersson. Ni har ju skrivit i motionen att det här bör klarläggas bättre. Men det behöver inte upprepas gång på gång. Här föreligger ju trots allt en verifikation på att en utvärdering har ägt rum. Så till frågan om huruvida de mindre markägarna trots allt skall få jaktmöjligheter eller inte. Men hur är det då med det förslag som John Andersson ansluter sig till? Till sin konstruktion är förslaget faktiskt sådant att det inte ger de mindre markägarna möjlighet att jaga ensamma, om de nu skulle vilja göra det, med mindre än att en större jaktlig granne med licensområde lovar dem det. Överensstämmer det med John Anderssons synsätt i detta sammanhang? Systemet med flerårslicenser tillgodoser en produktionanpassad jakt och de mindre markägarnas intressen när det gäller deras rätt eller möjligheter att fälla någon älg då och då. Är inte det bra? Gå tillbaka till det förslaget, John Andersson, så blir det ett bra beslut i riksdagen!

Herr talman! Jag tror att vi skall diskutera litet mera rakt och inte bara försöka glida undan.

Svara på den frågan! Lars Ernestam talar om att det hela skall bygga på välvilja. Men vem är det som har ansvaret? Vem är det som beslutar? Vad jag menar med att utskottet har vänt upp och ned på saker och ting i detta stycke är följande. Jag tänker då på det som era partier var överens om i jaktoch viltvårdsberedningen. Har Arne Andersson läst det betänkandet? Jag kan inte se att det finns någon reservation vare sig från moderaterna eller från folkpartiet då det gäller älgjakten. I jaktoch viltvårdsberedningen var ni i varje fall beredda att genomföra en helt licensierad jakt. Ni struntade helt i vad som hände med de mindre markägarna. Vad som nu har inträffat är att det har införts särskilda skäl i detta sammanhang. Frågor om de mindre markägarnas framtida jaktmöjligheter skall således vara avklarade innan dessa mister rätten att fälla en vuxen älg på sin egen markbit. Detta är en väsentlig förändring, ja, det är en mycket viktig förändring. Innan man mister rätten att fälla en vuxen älg skall man ha garantier för att man får vara med i en jaktlig samverkan. I beredningen har ni alltså medverkat till att de mindre markägarna fråntas rätten att fälla en vuxen älg. Och sedan säger ni bara: Ja, det ordnar sig väl alltid — man följer den gamla visrefrängen. Detta menar jag är att vända upp och ned på saker och ting. Svara nu ärligt på följande fråga: Vad tänker ni säga till alla markägare som har under 50 hektar? Dessa tappar ju rätten att skjuta en vuxen älg, om ert förslag förverkligas. Det räcker inte med att säga att ni vill ordna flerårslicen ser. Dessutom står det i reservationen att detta gäller markägare som har över 50 hektar.

Herr talman! När argumenten tryter talar man ofta om andra saker. Nu talar John Andersson om jaktoch viltvårdsberedningen och dess förslag. Det är i och för sig riktigt att det finns en utredning, och sådana skall det finnas som underlag. Men det vi talar om i dag är det betänkande som vi har framför oss. Utskottsmajoriteten består av representanter för vpk, centern och socialdemokraterna. Men det framgår att också centern känner en viss oro, eftersom man har avgett en reservation. Det var dock inte detta jag skulle tala om. Jag har talat rakt på sak här. Jag har alltså sagt att de allra minsta markägarna inte kommer att få jaga vuxet djur. Det sade jag i mitt huvudanförande, och det är inget konstigt med det. I Örebro län, som är mitt hemlän, dras gränsen — såvitt jag förstår — vid 100 hektar när det gäller att få skjuta ett vuxet djur. Det finns exempel på att vi med den aktuella skalan kommer ned till 25 hektar. Sedan, John Andersson, något om de fem kriterier som här nämnts. Innebär ert förslag över huvud taget någon säkerhet för de generella jägarna? John Andersson säger något om att de mindre markägarna skall få ingå i ett jaktområde. Det är det tredje kritieriet som i så fall är det starkaste av de fem kriterierna. Det håller jag med om. Men jag ifrågasätter att det finns några klara regler, som säger att samtliga berörda verkligen får ingå i dessa områden. Vem är det som avgör hur många jägare som finns och som skall få finnas i ett mindre område? Det står ingenting om den saken i betänkandet.
Herr talman! Jo, John Andersson, det går bra för de mindre markägarna. De får visst fälla en älg. Men jag medger att gränsen, om vi skulle välja en tvåårslicens, i södra Sverige skulle gå vid ungefär 50 hektar. Vi kan också välja en treårslicens, och då dras gränsen längre ned. Vad John Andersson här säger är rena snacket. Hans resonemang är inte det minsta underbyggt. Ta således inte i så häftigt! Detta bygger, som sagt, på en viss given förutsättning. Det kan således vara möjligt att dra gränsen vid 75 eller 100 hektar. Däremot kan vi säga att det är litet sämre beställt med de två eller tre nordligaste länen som har stora arealer. Jag instämmer i Lars Ernestams fråga alldeles nyss: Var finns garanten för någon enda liten markägare när det gäller det förslag som John Anderssoh företräder? Det är människorna intresserade av att få veta. Det är förutsebarheten med flerårslicenser som är styrkan i föreliggande förslag. Att jag inte har avgett någon reservation beror på att jag har varit med om att träffa en överenskommelse om de framtida möjligheterna. Sedan har jag = till skillnad från socialdemokraterna, men i likhet med John Andersson, centerpartisterna och folkpartisterna — lyssnat på debatten. Jag har inte kunnat undgå att fästa mig vid att det fanns en hel del mindre markägare som —- för att nu vara försiktig med orden — var mycket besvikna över att bli Vi satte oss därför ned och funderade på om dessa intressen är fullkomligt oförenliga. Naturligtvis var de inte det. Just tack vare systemet med flerårslicenser gick det att förena en produktionsanpassad avskjutning med det system som innebär mindre möjligheter. Av de nu föreliggande förslagen är det förslag som John Andersson just nu möjligen är på väg att göra till riksdagens beslut det sämsta som över huvud taget har diskuterats.

Herr talman! Fortfarande har Arne Andersson i Ljung inte lyckats klargöra var den nedre gränsen kommer att dras när det gäller flerårslicenser för mindre markägare. Han talar om 25 hektar. Men sedan gör han reservationen att det blir betydligt svårare när det gäller områdena längre norrut. Ja, det finns platser i norr där det kanske behövs både 100 och 200 hektar för att komma fram till en treårslicens. Jag för min del har inget emot jaktlig samverkan. Jag har aldrig förnekat att det finns ett stort värde i detta. Jag har väldigt svårt att tro att ett sådant system med treårslicenser främjar en jaktlig samverkan. Det kan inte förstås på något annat sätt än att det främjar en uppsplittring. Jag kommer tillbaka till det väsentliga, nämligen det förslag som nu ligger om de fem särskilda skälen. Det är enbart till för att garantera att ingen skall mista rätten att skjuta en vuxen älg. Om man inte har någon möjlighet att komma med i någon jaktlig samverkan, skall man inte själv behöva betala priset för detta. Sedan till frågan om de större markägarna och hur de kommer att handla, som Lars Ernestam åter tar upp. Inledningsvis sade jag: Tänk om alla jägare kunde sätta sig ned och diskutera, försöka hitta olika lösningar och efter personliga önskemål komma fram till en jaktform, där man i stor utsträckning skulle kunna ta hänsyn till de personliga intressena. Det är dock en omöjlighet. På en del håll kommer troligen de större markägarna att säga: Visst får du fortsätta att jaga på ditt skifte. På andra håll får han komma med i licensområdet. Jag vill poängtera att det viktigaste är att vi genomför ett licenssystem, där man i förväg klarar ut att alla även i fortsättningen skall ha möjlighet att jaga vuxna älgar, inte att vi genomför ett system och sedan säger att man skall se efter hur man skall lösa detta. Man skall klara upp allting innan man sätter det hela i verket.